Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 10 behandlar ett lagförslag från finansdepartementet, där man begär att det rambelopp som står till förfogande för allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse skall ökas med högst 500 miljoner. Genom en sådan överföring av disponibla medel från de Övriga pensionsfonderna ökas rambeloppet till 2 350 milj.kr. Fjärde fonden har sedan sin tillkomst 1974 tillförts sammanlagt 1 850 milj.kr. Den senaste tillförseln av kapital gjordes 1981 av den dåvarande borgerliga regeringen. Avsikten med den nu begärda ramökningen är att man under de tre kommande åren skall kunna bibehålla en värdepappersportfölj, som svarar för 2,6 20 av det samlade börsvärdet. Utöver att det nu begärda medelstillskottet syftar till just att man skall kunna behålla den nuvarande andelen av svensk aktiemarknad vill man ha disponibla medel för en ytterligare satsning på icke börsnoterade företag. De här företagen hittar vi bl.a. inom den kooperativa sektorn. Så sent som i april månad i år fattade riksdagen ett enhälligt beslut om en lagändring, varigenom fjärde fondstyrelsen gavs möjlighet att placera riskkapital i svenska ekonomiska föreningar. När detta beslut fattades var framför allt centerpartiet mycket positivt till denna ändring av placeringsmöjligheterna. Det intresset markerade man genom att begära en omgående specialdestination på 400 milj.kr., vilka skulle placeras som förlagsandelar i kooperativa föreningar eller kooperativa bolag. I dag — åtta månader senare — kan vi konstatera att detta intresse har försvunnit. När möjlighet yppade sig att skriva en gemensam reservation med de båda övriga borgerliga partierna — inte så mycket i sakfrågan men väl i symbolfrågan, nämligen i löntagarfondsfrågan — har man sprungit ifrån sin apriluppfattning. Ingenting har ju ändrats i sak, eftersom fonderna fanns också i april månad. Inte heller har kapitalsituationen förändrats i något — Nr 51 avseende. Torsdagen den Nu kan emellertid de kooperativa företagen förlita sig på utskottsmajorite = 13 december 1984 ten, som följer upp principbeslutet från i våras. Ytterligare någon kommentar till den borgerliga reservationen. Den Medelsramen för handlar inte så mycket — vilket också framgick av Sten Svenssons anförande — allmänna pensionsom sakfrågan utan mer om löntagarfonderna och deras avveckling. I övrigt — fondens fjärde det hörde vi också — underkänner man fjärde fondstyrelsens kompetens i den fondstyrelse här frågan. Men betygsättningen gäller både representanterna för de borgerliga partierna och näringslivets företrädare, vilka enhälligt står bakom lagändringsförslaget. Där återfinner vi bl.a. som ordförande en före detta borgerlig budgetminister, som ansågs ha ett gott allmänt omdöme den gången det begav sig. Men nu beskylls han, liksom övriga, för att inte känna något aktivt ansvar för fondens aktieinnehav. Men moderaterna går längst i sitt omdöme om styrelsen, när de i sin motion säger att företagsledningskompetens saknas. Jag har svårt att tro att den här reservationen i första hand har tillkommit för att belysa sakfrågan. Nu finns emellertid reservationen fogad till betänkandet, vilket innebär att jag måste yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är uppenbart att Gunnar Nilsson försöker tona ned betydelsen av den här frågan sedan löntagarfonderna infördes. Det är ju väl i linje med den verksamhet som fonddirektörerna bedriver, där man helst vill undgå offentlig insyn. Dess bättre har regeringsrätten nyligen ryckt undan möjligheterna för detta. Nu får vi den insyn som vi behöver. Men det som har hänt visar att socialdemokratin vill tona ner betydelsen så mycket man någonsin kan inför ett val. Jag vill påpeka för Gunnar Nilsson i Stockholm att näringsutskottet var det utskott som avstyrkte fondernas införande. Majoriteten skrev i sitt yttrande följande: ”I propositionen hävdas på ett orealistiskt sätt att den begränsningen att allmänna pensionfondens fjärde fondstyrelse och löntagarfondstyrelserna tillsammans inte får förvärva fullt 50 96 av röstvärdet i ett aktiebolag medför att dessa organ inte kommer att ta på sig ett företagaransvar. I själva verket kommer givetvis löntagarfondstyrelsernas representanter trots den angivna begränsningen att i många fall erhålla en dominerande ställning i ett företag. Detta innebär ett systemskifte inom näringspolitiken som måste få återverkningar bl.a. på nyetableringen av företag, på de befintliga företagens utvecklingsplanering och på rekryteringen till ledande poster vid företagen. Samtidigt med att dörren öppnas för en långtgående kollektivisering av näringslivet genomförs en nedrustning av det system som under de senaste åren har lett till en kraftig spridning av aktieägandet. Härav följer ytterligare negativa effekter. 111 Regeringen deklarerar i propositionen sin anslutning till marknadsekonomins princip. Det är visserligen sant att marknadssystemet i utgångsläget alltjämt bildar ram för det svenska näringslivet. I realiteten innebär emellertid ett genomförande av förslaget om löntagarfonder ett steg bort från en verklig marknadsekonomi, det ekonomiska system som har utgjort grundvalen för välståndsutvecklingen i vårt land.” Så skrev alltså näringsutskottets majoritet, då utskottet hade att yttra sig till finansutskottet över propositionen om införande av löntagarfonder. Jag vill också påminna Gunnar Nilsson om en annan sak. När näringsutskottet för en tid sedan granskade fjärde fondstyrelsens årsredovisning för 1983 kunde utskottet notera att fondstyrelsens innehav av aktier i Höganäs AB vid årets slut motsvarade 10,2 26 av röstetalet mot 10,1 20 vid årets början. Fondstyrelsen hade under året erhållit nya aktier genom fondemission. Det här visar att även en obetydlig ökning av fjärde fondstyrelsens ägarandel utöver de 10 96 som reglementet tillåter kan komma att innebära att aktiemajoriteten i bolaget övergår till allmänna pensionsfonden. Utskottets påpekande av en i och för sig ringa uppgång av fjärde fondstyrelsens röstetal i ett visst fall har således mycket viktig principiell innebörd. Man måste alltså, fru talman, sätta den här frågan i relation till de fem löntagarfondernas verksamhet, som ju var och en har ett begränsningstak på 8 20. Om man lägger samman allt det här, ser man vad som kan hända. Detta har en mycket viktig principiell innebörd.

Fru talman! Socialdemokratin tonar inte ner betydelsen av detta förslag. Det är ett förslag som har återkommit i olika etapper. Jag påpekade hur det senaste tillskottet till fonden skedde så sent som 1981, då Sten Svensson inte hade några speciellt avvikande synpunkter på en sådan påfyllning av fondens kapital. Sten Svensson citerade vad näringsutskottet sade då utskottet tillfälligt hade en majoritet som gjorde att man kunde skriva på det sättet i ett avsnitt av det betänkande som handlade om löntagarfonderna. Som jag sade förut, är det löntagarfonderna som skall luftas i det här sammanhanget, och därför får vi den argumentation som har framförts både i reservationen och nu i Sten Svenssons inlägg. Jag har haft möjlighet att följa fjärde AP-fonden sedan dess tillkomst 1974 och har kunnat notera efter hand hur de pengar som fonden disponerat blivit intressanta för allt fler och fler företag, både större och mindre, inom det svenska näringslivet. Därför är detta ett väl underbyggt förslag som ligger i linje med hur fjärde AP-fonden tidigare arbetat, och jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Det är ändå en väsentligt ny situation efter löntagarfondernas införande. Var och en av de fem löntagarfonderna skall ha ett placeringstak på nästan 8 Jo. Lägger man samman detta så blir det nästan 40 26. Därtill Nr 51 kommer fjärde AP-fonden med sina 10 96. Torsdagen den Händer sådana incidenter som jag nyss gav ett exempel på ligger det 13 december 1984 mycket nära till hands att det kan bli över 50 96. Därför är det viktigt att peka på hur nära man kan komma en växling i maktförhållandena. Man får i och för sig ett mycket stort inflytande redan med en stor aktiepost. Men här kan vi hamna i den situationen att majoriteten går över till fondsystemet. Jag förstår att man vill tassa fram i filttofflorna, särskilt på central nivå, och vill begränsa insynen i fondernas verksamhet. Det skall inte bli möjligt att på ett tidigt stadium upptäcka att man håller på att bygga upp ett majoritetsägande. Men nu har Gunnar Nilssons partivänner ute i bygderna, särskilt på interna fackföreningsmöten, mera klart förevisat vad man är ute efter. Det har vi naturligtvis observerat. Jag har med mig en liten skrift, utgiven av en arbetarkommun hemma i mitt eget län. Den är tryckt och har delats ut i samtliga brevlådor i kommunen. Man har gett ut den för att förklara vad som är meningen med löntagarfonderna och vad som händer när löntagarfonderna arbetar jämsides med fjärde AP-fonden. / Det är viktigt för framtiden att detta kommer in i kammarens protokoll och jag skall därför citera: ”Enligt förslaget ska fonderna köpa aktier på börsen som alla andra företag och enskilda personer, fram till år 1990 kommer fonderna att äga c:a 8 procent av aktierna i vinstgivande företag. De 8 procenten är, trots allt, en rätt stor del av företaget, man räknar med att c:a 10-12 procent av aktierna räcker för att styra detsamma. Om man ser lite längre fram, efter året 1990, kanske löntagarna, genom fonderna, kan äga över 50 procent av aktierna, det vill säga över halva företaget. Då kan vi gå in och säga, från och med nu är det vi som bestämmer, från och med nu är det slut på det privata vinstintresset, från och med nu är det vi och samhällsnyttan som bestämmer hur företagen ska drivas. Om man följer det resonemanget och vet att företagarna gör det, då är det kanske inte så konstigt att de demonstrerar och skriker sig hesa. Löntagarfonderna kommer på sikt att ge verktygen tillbaka till arbetaren, med andra ord, löntagarfonder är första steget på den långa vägen för oss socialister, vägen mot folkets makt och en planerad hushållning.” Detta är alltså en officiell skrift utgiven av Skara arbetarekommun som en information till allmänheten om vart man syftar med fondsystemet då det arbetar tillsammans med fjärde AP-fondens styrelse.
Fru talman! Jag kan inte hindra Sten Svensson att läsa in material som handlar om löntagarfonderna, men jag skulle för min del i stället vilja diskutera fjärde AP-fonden, eftersom det är den som frågan gäller. Men jag sade ju inledningsvis att mycket tyder på att reservationen i första hand 113 handlar om löntagarfonderna. Sten Svensson excellerar i en sifferexercis och försöker leda i bevis hur dominerande fjärde AP-fonden redan är och framför allt kan tänkas bli om ett sådant här tillskott godkänns. Det verkliga förhållandet är att fjärde AP-fonden behärskar 2,6 Jo av det samlade värdet på den svenska börsen. Med detta förslag vill man ha möjlighet att bibehålla den andelen, förutom att man nu också skall ha möjlighet att gå in med lån och delägarskap i kooperativa företag. Sten Svensson och reservanterna vill sänka andelen. Det kan vara förståeligt att det är på det sättet. Man vill ta till vara varje möjlighet att begränsa fondernas inflytande. Men här är det bara fråga om att under de tre kommande åren få bibehålla 2,6 70 av det samlade börsvärdet.
Fru talman! Jag lade märke till att Gunnar Nilsson i Stockholm på intet sätt tog avstånd från arbetarekommunens maktspråk som jag citerade. Jag vill peka på det instrument som man bygger upp och som kan komma i händerna på nästa generation av socialdemokrater. Jag tänker på ett annat uttalande av SSU i mitt eget län. Fonderna ger för litet makt, man måste skärpa systemet och det måste gå fortare, sade SSU-distriktet. När nästa generation tar vid finns det mycket goda möjligheter att samordna verksamheten så att man kan förverkliga det långsiktiga målet, nämligen ett successivt övertagande av det privata näringslivet. Det är det målet man har i sikte, men man vill tala litet tyst om det och tassa fram försiktigt. Fjärde AP-fonden blir i det här sammanhanget ett redskap, en viktig pusselbit i helheten. Vi har upptäckt detta, och därför är vår trepartireservation synnerligen befogad.
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 7 om bosparande för ungdomar och andra sparfrågor.
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 5 om vissa frågor rörande internationella adoptioner.
Fru talman! Liberaliseringen av den internationella handeln har onekligen haft en betydande gynnsam effekt på den ekonomiska utvecklingen i hela världen. De nuvarande tendenserna till ökad protektionism, i både Sverige och utlandet, är i det perspektivet utomordentligt oroväckande. Varje slag av protektionism — öppen eller dold — drabbar de små och industrialiserade länderna hårdast. Protektionismen fördyrar importen och försämrar avsättningsmöjligheter na för våra exportprodukter. Mindre konkurrens från utlandet ger också långsammare utveckling inom landet. Därför måste vi i landets eget intresse följa de internationella spelreglerna. Subventioner och skatter förvrider prisstrukturen. Priserna förmedlar inte längre information om vad som är effektivt att göra utan i stället om vad politikerna har bestämt. Detta medför allvarliga risker för den fria handeln. Så länge konkurrenskraften återspeglar relativ effektivitet och inte politisk styrning kan frihandelsprincipen upprätthållas. Kravet på fri handel måste även gälla gentemot de nya industriländerna. Framväxten av nya industriländer ger ökade avsättningsmöjligheter för den svenska industrin — nya konkurrenter kan ju även bli nya kunder. För att kunna utnyttja dessa möjligheter krävs vilja och förmåga till omställningar och förändringar inom svenskt näringsliv. Även om den svenska regeringens agerande delvis kan sägas ligga i linje med vad som förordas i våra motioner finns det ändå anledning för riksdagen att i särskild ordning understryka vikten av att Sverige i alla internationella sammanhang fortsätter och intensifierar sina ansträngningar i syfte att stärka den öppna världshandeln. Det är viktigt att den svenska regeringen tar initiativ till ett bredare internationellt samarbete syftande till att eliminera framför allt de icke tariffära handelshindren. Som bl.a. framgår av kommerskollegiums rapport Hinder för handel i Norden — delrapport leder skiljaktiga krav och villkor till problem och hinder, inte minst inom den nordiska handeln. Dessa skiljaktigheter måste undanröjas genom en långtgående samordning inom Norden. Sverige bör därför medverka till skapandet av mångnationella krav och standarder, t.ex. inom OECD, eller ansluta sig till i utlandet uppställda krav, t.ex. inom Europeiska gemenskapen eller i USA. Europeiska gemenskapen befinner sig utan något som helst tvivel i ett skede av mycket besvärliga förändringar. Orsaken är dock inte att det skulle vara något fel på den grundläggande idén bakom Europeiska gemenskapen, nämligen att skapa en gemensam marknad där varor, tjänster, kapital och arbetskraft fritt kan röra sig utan hänsyn till nationella gränser mellan medlemsländerna. Det nu gällande frihandelsavtalet mellan Sverige och EG har därför för Sverige varit gynnsamt. Det finns därför anledning för oss att aktivt arbeta på att fördjupa och utvidga samarbetet med EG. Det finns anledning för riksdagen att även här understryka vikten av det fördjupade samarbetet och betydelsen av detsamma med EG. Vad avser de mycket omdebatterade multinationella företagen och deras inverkan på världshandeln finns det anledning att inta en balar.serad attityd till såväl ingående som utgående utländska investeringar. De utländska direktinvesteringarna och de internationella företagens verksamhet i landet har stora positiva effekter för Sverige. Det svenska näringslivets försörjning av riskvilligt kapital ökas, men framför allt ökar tillgången till ny avancerad teknik. Riskerna och problemen med utländskt ägda företag i Sverige får inte överdrivas. Erforderliga kontrollsystem anser vi finns. Möjligen kan det finnas anledning att verka för att regler för en god internationell redovis ningsoch revisionssed utarbetas som komplement till bestämmelserna som nu förekommer internationellt. Det finns anledning att notera att utländska företag i liten utsträckning har velat etablera sig inom Sveriges gränser. Däremot har svenska företag i stor omfattning velat etablera sig utomlands. Detta kan på sikt innebära ett ökande problem. För att stimulera direktinvesteringar och etableringar av företag i Sverige finns det anledning att pröva någon form av komplettering av nu gällande frihandelsbestämmelser med sikte på att etablera exportzoner i landet. Någon form av exportzoner i samband med lämpliga hamnar eller flygplatser skulle kunna göra Sverige till ett attraktivare land för direktinvesteringar. Genom företagsetablering i exportzoner kan många utländska företag etablera sig i Sverige i stället för att förlägga sin produktion till kontinenten och sedan vidareexportera densamma. På detta sätt kan Sverige få del av nya sysselsättningstillfällen och i många fall ny form av teknik. Detta utgör självfallet en styrka för landet på sikt. Med tanke på den snabba expansionen av exportzoner på en lång rad platser i världen finns det särskild anledning för Sverige att positivt pröva möjligheterna att få vara med och konkurrera om den typen av investeringar. I utskottet har även förekommit en betydande intern diskussion och debatt kring tillfällig utförsel av metallskrot. Systemet med förbud mot export av metallskrot skapar ett kartelliknande förhållande med en mycket konstlad prissättning. Utifrån de rent principiella utgångspunkterna är en fri handel även när det gäller metallskrot att föredra, i synnerhet för industrialiserade små länder. En uppmjukning av gällande förbud tillsammans med ett kraftfullt internationellt agerande i syfte att åstadkomma en fri handel även vad avser metallskrot är därför angelägen. Det är inte fråga om någon ensidig och omedelbar frihandel med metallskrot och fri export från Sverige, utan det är fråga om en liberalisering av licensgivningen vad gäller utförsel av skrot för bearbetning, dvs. omsmältning och omedelbart återtagande av samma mängd metall. Metallurgisk identitet skall föreligga mellan det utförda skrotet och den införda metallen. Det finns anledning att ha denna utomordentligt begränsade liberalisering av licensgivningen under en försöksperiod tillsammans med detta mycket starka agerande för internationell liberalisering i sin helhet av handeln med skrot. En kartellbildning och en ofri handel gagnar i alla fall inte Sverige på sikt och definitivt inte konsumenterna. Det finns även betydande risker för att en del av den svenska verkstadsindustrin skulle bli lidande av en sådan kartellbildning. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 och 17 i näringsutskottets betänkande nr 2. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning i fråga om på reservation 1.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 1984/85:2 behandlas en rad utrikeshandelspolitiska frågor ur nio olika motioner. Det gäller frihandel, Yrkandena behandlas i 17 olika moment. I 16 fall väljer utskottets majoritet avslag, i ett fall föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen. Jag skall återkomma till detta. I utskottsbetänkandet finns 18 reservationer och ett särskilt yttrande. Det är naturligtvis inte möjligt att på kort tid behandla hela det här ganska komplicerade materialet, men jag skall ta upp några saker. Mycket av det som behandlas i betänkandet kan synas vara teknik eller i varje fall politik på en svåråtkomlig nivå, som ofta sköts i slutna rum mellan regeringstjänstemän och regeringsföreträdare, ibland på grundval av principiella överenskommelser i internationella förhandlingsfora, som GATT, OECD, etc. Ändå rör sig utrikeshandeln i hög grad om människors vardag, sysselsättning och inkomst. Då är det inte oväsentligt att det finns ett regelsystem som fungerar mellan länderna, och ännu mer väsentligt är att det regelsystemet fungerar någorlunda rättvist, dvs. utan att vara till de svagas nackdel. Vi vet ju att det inte är så. En av de senaste decenniernas största internationella tragedier är mot den bakgrunden att världsekonomins nedgång efter den första oljeprischocken i tiden sammanföll med diskussionen och de rekommenderande besluten om den nya ekonomiska världsordningen. Därav har blivit ingenting. Det är t.o.m. en diskussion i gång, där den övergripande målformuleringen är under omdefinition. Det är självfallet en starkt bidragande orsak till den protektionism, som vi kallar det, som vi kan märka på olika håll i världen, inte minst inom den tredje världens länder. Det är litet svårt mot den här allvarliga ekonomiska bakgrunden att vara starkt fördömande mot den ländergruppen. Det finns naturligtvis betydligt solidare grund, både politiskt och moraliskt, att tackla protektionismens problem i relationen mellan någorlunda jämbördiga parter på det internationella planet. Det kan gälla embargopolitik t.ex. avseende överföring av högteknologi, s.k. high tech som alla numera talar om. Det gäller restriktioner mot stålexporten till USA exempelvis. Som vi har kunnat läsa i tidningarna alldeles nyligen avser US Steel Corporation att den 19 december anmäla Sverige och en rad andra länder utanför EG och Japan för prisdumping och statliga subventioner vid export av handelsstål. Jag måste säga att jag räknar det här till en annan kategori frågor, som vi har anledning att fundera över. Vi har ingen anledning att ducka för den här sortens attacker på frihandeln. Vi vet också att frihandeln är en sak i retoriken och en annan i verkligheten. I väldigt många fall när det gäller det internationella handelsumgänget är det på det viset. Att bara stillatigande ta emot den sortens anklagelser vore att erkänna att det internationella handelsumgänget styrs av regler där den svage underkastas den starke på marknaden. Jag tycker det finns anledning att nyansera den här debatten litet grand. Jag skall inte ta upp en total frihandelsdebatt — det hinner vi inte med — men det är alldeles självklart att vi har anledning att fundera över var gränserna går och vad vi egentligen lägger in i begreppet ”en rimlig grad” av frihandel, i betydelsen fri handel. Lika självklart är det att vi som ett litet land liksom andra måste tillåta oss att ha en hyfsad självförsörjning när det gäller basförnödenheter och försöka undvika beroenden av så strategisk betydelse att trovärdigheten i utrikesoch säkerhetspolitiska sammanhang kommer i fara. Det är ju ingen tillfällighet att livsmedelsproduktionen är skyddad i de allra flesta länder eller att vi i huvudsak är överens om att ha kvar en viss grundläggande tekoproduktion här i landet. Också näringspolitiken är naturligtvis ofta ett uttryck för en ambition att hålla tillbaka sårbarhet och beroende, att inom landet behålla det som vi långsiktigt tror på som konkurrenskraftigt i vår öppna ekonomi. Det icke-permanenta stödet till svensk industri under strukturkrisens akutår hade just den här karaktären. I dag har vi i Sverige kvar företag som står på egna ben i konkurrensen, som annars inte hade överlevt. I dag är det ”inne” att tala om hur bra det är att stödet kan dras ner — och det är bra, men det vore bättre för balansen i debatten att också erinra om de industrijobb som kunnat klaras över krisen till egen konkurrenskraft. I detta sammanhang är faktiskt de flesta politiska partier på samma linje, eftersom vi alla har haft del i och ansvar för vidtagna devalveringar, som just i konkurrensavseende har påverkat vår situation. Även detta är ett medel som naturligtvis har nära förbindelse med handeln mellan länder och våra möjligheter att styra denna. Efter dessa inledande reflexioner kring diskussionen om frihandel, som jag menar inte kan föras i svart och vitt, vill jag helt kort yrka bifall till reservation 4. Som framgår av betänkandet är den internnordiska handeln högst betydande. Den värderades 1982 till över 15 miljarder dollar. Sverige har ett klart exportöverskott i förhållande till övriga nordiska länder. I själva verket har vi det största överskottet av alla de nordiska länderna. Norden fungerar i dag i hög grad som en hemmamarknad för handeln med industrivaror. Det är viktigt, men nu gäller det att gå vidare med övriga varor, tjänster och kapital. När det gäller tekniska och administrativa handelshinder vill vi markera den vikt vi fäster vid strävandena att dessa avvecklas. På samma sätt vill vi betona hur viktigt det är att pågående utredningsarbete i frågor av betydelse för att förverkliga Norden som hemmamarknad över vidare områden också leder till konkreta förslag och åtgärder. Således yrkar jag bifall till reservationerna 7 och 8. När det gäller tjänstehandeln — en utomordentligt viktig och ökande del av den svenska utrikeshandeln — anmäls i utskottsbetänkandet att en proposition på grundval av tjänsteexportutredningens förslag kommer våren 1985. Av det skälet anser vi inte att riksdagen nu bör göra ett särskilt uttalande till regeringen. Det kommer att finnas möjlighet att återkomma till dessa viktiga frågor när propositionen lagts fram. Detta har vi från centerns sida markerat i ett särskilt yttrande. I motion 1983/84:2499 har jag själv och Per-Ola Eriksson markerat de multinationella företagens stora betydelse för världshandeln. På det området finns det uppenbara risker för att den reella makten i inte obetydlig utsträckning kommer att ligga inom de internationella koncernerna och i vart fall utanför den enskilda nationalstatens jurisdiktion. En betydande del av världshandeln, ca 30 26, sker som internhandel i multinationella företag. Därför har vi föreslagit i motionen att Sverige skall ta initiativ internationellt, bl.a. för att begränsa de multinationella företagens negativa verkan på världshandeln. Det är helt klart att denna handel mellan delar av dessa stora internationella företag inte nödvändigtvis följer några principer för frihandel i meningen fri handel. Naturligtvis är det ofta fråga om transaktioner som tillgodoser mer av det egna intresset — ofta i förhållande till berörda nationalstater — än några aldrig så högtflygande principer om frihandel. Det är då rimligt, tycker vi, att frågorna med anknytning till dessa företag också tas upp inom ramen för tulloch handelsorganisationen GATT. Det har utskottsmajoriteten, socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna, glädjande nog också stannat för. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett särskilt uttalande till regeringen om att Sverige bör verka för att de multinationella företagens verksamhet i ett handelsperspektiv tas upp inom GATT. Varför skulle denna stora del av världshandeln, hanterad av världsmarknadens mäktigaste aktörer, ligga utanför det som granskas från frihandelssynpunkt, medan tredje världens länder ständigt är utsatta för påverkan och granskning så att de rättar sig efter GATT-överenskommelserna? På den punkten tycker jag att reservanterna från moderaterna och folkpartiet har en del att förklara. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i denna del och även i övrigt, med undantag för de centerreservationer som jag tidigare har behandlat.

Fru talman! Det ligger nära till hands att utgå ifrån att det ökade internationella beroendet automatiskt innebär större förståelse länderna emellan, att krympande avstånd mellan folk och världsdelar leder till mer av samarbete och förståelse. Dess värre finns det alltför många exempel på motsatsen. På handelns område finner protektionismen ständigt nya vägar. U-länder kämpar för att etablera sig på handelskartan, och deras agerande präglas ofta av en stark nationalism. Men också etablerade stater försöker med olika metoder stänga ute det man betraktar som en hotande omvärld. Det är naturligt att vi som liberaler är oroade över denna utveckling. För oss är frihandeln inte bara ett sätt att uppnå ekonomisk effektivitet och rationell arbetsfördelning. Frihandeln är också en metod att föra länder och människor närmare varandra. Det är alltså utifrån denna grundsyn folkpartiet tar ställning i de utrikeshandelspolitiska frågorna. Den socialdemokratiska regeringen är angelägen att poängtera att man i olika internationella organ arbetar för att främja frihandeln. Jag har ingen anledning att betvivla att det är så. Men jag tror att man kan ta ytterligare initiativ, inte minst när det gäller ett bredare internationellt samarbete för att bromsa den flora av nya handelshinder som ständigt växer fram. Det folkpartiet framför allt vill varna för är att Sverige agerar på två plan och med dålig samstämmighet. I det stora perspektivet — i internationella organ och i stolta deklarationer — sjunger svenska representanter frihandelns lov. I det lilla perspektivet — på hemmaplan — gör man allt vad man kan för att tillgodose vad man tror vara de egna intressena. Ett sådant agerande kan med rätta upplevas som hyckleri och naturligtvis undergräva vår trovärdighet i arbetet för en utvecklad världshandel. Folkpartiet har vid flera tillfällen tagit upp begränsningarna i tekoimporten som ett exempel på handelshinder i vårt eget land. Det finns framför allt tre skäl till att vi ser allvarligt på just importbegränsningarna på tekoområdet. För det första är det främst de fattigaste länderna som drabbas. När vi försöker skydda oss mot deras produkter slår det hårt mot behovet av utveckling i dessa länder. Vårt agerande motverkar alltså vår uttalade vilja att förbättra levnadsvillkoren i u-länderna. För det andra innebär importbegränsningarna dyrare varor för svenska konsumenter. Det är inga marginella siffror vi talar om. Det finns undersökningar som pekar på att tekopriserna skulle kunna sänkas med 15-20 90 vid en oreglerad import. Effekterna på t.ex. barnfamiljernas klädkonto skulle alltså bli ganska stora. Just konsumentintresset tycker jag regeringen lägger förvånansvärt liten vikt vid när man överväger och genomför begränsningar avimporten. Det vore onekligen intressant att få veta hur Lennart Pettersson ser på just konsumentintresset, satt i relation till de motiv man brukar redovisa för importbegränsningar. En annan av reservationerna till det här betänkandet berör tjänsteexporten. Bakom folkpartiets syn på en fri världshandel ligger vår övertygelse om att det är så man bäst tar till vara jordens samlade resurser. Varje land gör i princip vad det är bäst på. Sedan byter man varor och tjänster med varandra. Detta innebär att Sverige bör undvika stora satsningar inom områden där andra länder har klart bättre förutsättningar. Vi tror alltså att vårt land inom tjänstesektorn har stora förutsättningar på exportmarknaderna. De möjligheterna måste vi ta vara på. I betänkandet behandlas också de multinationella företagens betydelse i världsekonomin och i vårt eget land. På den här punkten hade vi en diskussion i kammaren så sent som i våras. Vi inser naturligtvis att det finns speciella risker och problem förknippade med de internationella företagens verksamhet i landet. Men vi anser dels att det redan i dag finns möjligheter för samhället att skydda sig mot de negativa effekterna, dels att de omfattande aktiviteter som pågår i olika internationella organ och som vi har fått en redovisning för i utskottet är tillräckliga. Framför allt är det viktigt att poängtera att de multinationella företagens verksamhet här i landet också har en rad positiva effekter. De ger arbetstillfällen och vi får viktiga bidrag till vår välståndsutveckling i form av kapital, teknik och marknadsföring. Fru talman! Jag yrkar bifall till folkpartireservationerna.

Fru talman! Det finns en vara som alltid låter köpa och sälja sig på marknaden, och det är nationalekonomer och deras teorier. Nationalekonomer kan hyra ut sig till nästan vad som helst, och det må så vara. Det är bl.a. därför som de svenska nationalekonomerna aldrig har varit till någon glädje för arbetarrörelsen här i landet. När den har skolat föra en självständig prispolitik, som Wigforss på 1930-talet, då har man inte haft någon som helst användning för de ekonomer som funnits i landet. De förstod över huvud taget inte vad det hela handlade om. De levde i sina kammarteorier och i en värld som helt saknade anknytning till den krisdrabbade verkligheten. Så är det dess värre också med förespråkarna för det som med en felaktig term kallas frihandel. Det är därför jag tycker att det är litet beklagligt att man i utskottsmajoritetens skrivning när det gäller synen på dessa teorier är så okritiskt anammande. Man upprepar de skrönor och schabloner som vi har läst i de nationalekonomiska läroböckerna de senaste 100 åren. Det gäller de etablerade kretsarna av nationalekonomin. Det har ju funnits kritiska och självständiga ekonomer som haft helt andra uppfattningar och som med framgång kunnat föra fram dem.

Sanningen är naturligtvis den att frihandelsdoktrinen är en abstraktion, som har sett dagens ljus i borgerliga nationalekonomers kammare och som egentligen inte har någon motsvarighet i verkligheten. Det betyder inte att den skulle vara oanvändbar eller ointressant. Det betyder bara att den förutsätter en värld som icke existerar. För att ett fritt utbyte av resurser mellan nationerna skall fungera och leda till ömsesidiga fördelar, för att det skall leda till utjämning, rättvisa och välstånd för alla parter, är förutsättningen att de som är indragna i systemet i utgångsläget har en något så när jämlik position. Det förutsätts också att de olika parterna respekterar de regler som man kommit överens om, att man verkligen är genuina anhängare av det fria utbytet och respekterar varandra i det stycket — och inte försöker lura varandra genom att säga en sak och göra något helt annat. Men det är dessa förutsättningar som inte finns och som aldrig funnits, och förutsättningarna är i dag egentligen sämre än någonsin. Det är därför detta frihandelssystem slår så fel och åstadkommer andra, helt motsatta verkningar jämfört med vad det enligt teorierna skall åstadkomma. Man har nämligen applicerat teorin på en värld där det finns svaga och starka. Och vi vet ju alla att när den starke har frihet så utnyttjar han den mot den svage och gör den svage ännu mer svag och beroende och utsuger honom ännu mer. Det är därför som frihandelssystemet är ett av de mest gigantiska utsugningssystem som över huvud taget existerat i världens historia. Under frihandelssystemets mask har enorma värden och rikedomar förts från de redan fattiga och överbefolkade länderna till de redan rika, förts i händerna på de redan mäktiga, koncentrerat ännu större makt i deras händer och gjort de fattiga och beroende ännu mer fattiga och beroende. Det är därför som det är så felaktigt att klandra de fattiga länderna för protektionism. Det är precis protektionism som de behöver — de behöver försvara sig mot den penetration och den maktpolitiska aggression som de rika industrinationerna idkar gentemot dem. De måste försvara sig mot detta med protektionism. De måste ha ett skydd för att utveckla en inhemsk industri, innan de kan ge sig ut på en friare form av marknad. Dessa problem är ingalunda något som man har blundat för inom den kritiska delen av nationalekonomin. Därför är det också i sak fel när man i utskottsmajoritetens skrivning konstaterar att frihandelsdoktrinen är central inom nationalekonomin och att det egentligen inte finns något alternativ till den. Det har funnits ett sådant alternativ i 150 år. Samtida med Adam Smith var Friedrich List, som just hävdade att man, för att utjämna skillnaderna mellan länder på olika utvecklingsnivå industriellt och kommersiellt, från vissa länders sida måste ha begränsningar och skyddsåtgärder — annars skulle de bli överflyglade av de mer avancerade, de rikare och mäktigare nationerna. Gunnar Myrdal har tagit upp detta i en mycket omfattande teoribildning, stödd på oerhört massiva empiriska studier. Där tar han upp saken inte bara ekonomiskt-teoretiskt utan också politiskt. Han hävdar just att det inte går att tillämpa frihandelsdoktrinen på det sätt som vi har gjort därför att det leder till att kriserna sprider sig och leder till ökade klyftor i världen. Nu kan man fråga: Varför leder tillämpningen av frihandelsdoktrinen i vår tid och under vår världs förhållanden till dessa verkningar? Varför leder det till någonting annat än det doktrinen påstås leda till? Det beror inte bara på nationalekonomernas förljugenhet, utan det beror på, som jag antydde i början, att förutsättningarna för teorins tillämpning egentligen inte föreligger. Det vi kallar frihandel är egentligen inte frihandel utan en form av maktpolitik, och det är ofta en form av protektionistisk maktpolitik från de redan mäktigas och rikas sida gentemot de svaga och fattiga, från de stora nationernas sida gentemot de små. Låt oss se på t.ex. råvaruområdet och säga att vi behöver ett friare utbyte av varor på det området såväl som på andra. Förutsättningarna för frihandel i teorins mening finns inte på råvaruområdet, för det är ett av de mest monopoliserade områden som finns. Om vi säger att det skall råda frihandel på det området — vad betyder det? Jo, det betyder bara att de stora, multinationella råvarumonopolen får fara fram ännu mer hänsynslöst än vad de hittills har fått. Det måste i stället till åtgärder som begränsar dessa monopols makt, som garanterar ett rimligt mått av nationell självständighet för de råvaruproducerande länderna och ett större mått av jämvikt på råvaruområdet mellan de olika delarna av världen. Vi har inom de industriella näringarna ett omfattande kartellväsen, t.ex. när det gäller elektriska produkter. Det är ett kartellväsen som mycket starkt begränsar konkurrensen och det fria utbytet av varor, möjligheten att ta och erövra order på olika marknader osv. Det finns också på andra områden kartellväsen, marknadsuppdelning eller prissättningar som icke är konkurrensbetingade utan är halvmonopolistiska eller monopolistiska. Tillämpar man frihandelsdoktrinen på ett oreflekterat och ogenomtänkt teoretiskt sätt, på den kammarlärdes sätt, i en sådan värld, innebär det bara att kartellgeneralerna och de multinationella bolagen får ännu starkare makt. De kan tränga in, lägga under sig och monopolisera ännu flera marknader och bryta ned olika länders och mindre företags självständighet och möjlighet att konkurrera. Vi kan t.ex. se på det oerhört viktiga och för utvecklingen så starkt styrande elektronikområdet. Hur är det där? Jo, det är 20 nationella bolag som kontrollerar nästan allt som är värt att kontrollera. Den som kontrollerar allra mest är IBM, den ledande jätten. Sverige är på detta område över huvud taget inte i stånd att bedriva någon som helst frihandel. Vi är fullständigt beroende av IBM, till följd av bristande uppmärksamhet i vår nationella politik gentemot utvecklingen av detta beroende under de senaste 20-25 åren. Vad betyder frihandel under sådana betingelser? Jo, det betyder ökad frihet för IBM, men det betyder inte frihandel för Sverige eller för självständiga företag inom elektronikområdet i Sverige. Teorin slår naturligtvis fel, eftersom förutsättningarna, grundvalen, för att den skall kunna fungera på ett vettigt sätt inte föreligger i dag. Teorin kan naturligtvis fungera i en annan typ av värld, för den är inte oriktig som teoretisk konstruktion. Men de förutsättningarna föreligger inte i dag. Därför måste teorin modifieras i praktiken med skilda former av försvarsåtgärder från de svaga, från de små nationerna, för sin självständighet, från de fattiga, så att de inte utplundras ännu mer. Frihandelns ivrigaste profeter är de verkliga jesuiterna och dubbelmoralisterna. Samtidigt som de predikar frihandel, för att kunna tränga in och lägga under sig andra folks resurser och marknader, tillämpar de en embargopolitik, som begränsar frihandeln. Det är intressant att detta problem — som ju är ett problem för Sverige, eftersom det förhindrar Sveriges export och förhindrar Sverige att utveckla sin frihandel — över huvud taget inte tas upp på något kritiskt sätt. Det verkar precis som om man inte vågade röra vid detta faktum att amerikanska storföretag, i strid med frihandelsprinciperna, föreskriver vad Sverige får lov och inte får lov att exportera på viktiga teknologiområden. I en värld där stora multinationella företag, koncerner och imperier redan har stark makt, i en värld där de rika och mäktiga nationerna håller de fattiga och små nationerna i beroende, där blir frihandelsdoktrinen, när den tillämpas, bara ett stöd för ännu mera maktkoncentration, ännu mera monopolism. Innan frihandelsdoktrinen kan användas på det sätt som de gamla idealisterna på 1800-talet tänkte sig i sina kammare, måste man därför göra förändringar i den världsekonomiska strukturen. Det gäller också Sverige. Om Sverige fortsätter att göra sig beroende på detta sätt kommer vår frihet till sist att minska mycket kraftigt. Det är därför som man måste företa modifikationer i den ekonomiska strukturen också här, om man i ett senare skede på ett riktigt sätt, som det ursprungligen var tänkt, skall kunna tillämpa frihandelsdoktrinen, och om frihandeln skall kunna få de positiva verkningar som den otvivelaktigt har förutsättningar att få i stor utsträckning. När man har denna struktur i bakgrunden att arbeta med skall man inte komma med allmänna, propagandistiska påståenden, t.ex. att allt välstånd uteslutande bygger på frihandeln, på att vi har kunnat exportera mer och mer efter hand. De ekonomiska sambanden är inte sådana. Sveriges beroende av sin export har ökat de senaste åren. Exporten är i verkligheten det som har ökat, medan däremot den internationella marknaden har stagnerat. Men detta har inte lett till högre löner, till mera konsumtion eller till större välstånd för gemene man. Tvärtom har vi haft kraftiga reallönesänkningar. Det visar att det inte finns något självklart samband mellan ökat varuutbyte å ena sidan och välstånd å andra sidan. Inte minst en del borgerliga företrädare borde vara försiktiga med sådana påståenden. De kan hävda att ökat handelsberoende för Sverige skulle leda till ökat välstånd och samtidigt säga att vi för att kunna exportera mera måste sänka lönerna. Skall vi nå ökat välstånd genom att sänka lönerna? Ju lägre lönerna är desto högre är välståndet. Vad är det för underlig teoretisk måttstock? Jag tror, som sagt, att mer kritisk diskussion som utgår ifrån hur Sveriges situation i verkligheten är i dag är av nöden påkallad. Skall vi kunna diskutera om vad frihandeln kan ge, måste vi förändra de förutsättningar under vilka den arbetar. I dag leder inte frihandel till fri handel. Frihandelssystemet leder i verkligheten till mera protektionism, precis som 1931, när det under krisens tryck bröt samman och inledde en mer protektionistisk era i de kapitalistiska ländernas inbördes förhållande. Jag tror att det är dags att ställa sig den frågan. Inte så att Sveriges export eller varuoch tjänsteutbyte med omvärlden absolut sett skulle bli mindre, det är naturligtvis varken realistiskt eller önskvärt, men man kan fråga sig om ett ökat internationellt beroende på viktiga industriella och tekniska områden och när det gäller varuförsörjningen är någonting önskvärt. Är det inte snarare så, att vi skulle bevara mer av vår självständighet och möjlighet att forma landets politik och ekonomi, om vi i stället för att ensidigt inrikta oss på expansion av det internationella varuutbytet inriktade oss mer på en tillväxt, som gäller den inre marknaden. Då kunde det byggas upp mera av självständighet enligt t.ex. principerna för det nationella mikroelektronikprogrammet, som ju syftar till att göra Sverige oberoende på ett viktigt tekniskt utrustningsområde. Jag tror att man måste diskutera i dessa termer, för det är til syvende og sidst så, att det är mellan någorlunda jämlika parter som verkligt fri handel kan utveckla sig och leda till ömsesidiga fördelar. Om inte den förutsättningen existerar utan man har maktkoncentration och monopolism i utgångsläget, leder frihandeln till något annat. Då är den inte längre synonym med fri handel. Då leder den till förstärkta beroendesystem, och då bryter den ned de försvar som de små, fattiga och svaga i världen ändå försöker att upprätta. Med dessa betraktelser, fru talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer vid detta betänkande.
Fru talman! Jag tror inte att jag skall förlänga debatten nämnvärt, men jag vill slå fast att vad vi står för är frihandel och inte maktkoncentration och monopolism. Vi uttrycker oro för just sådant och fruktar att man kommer dithän, om man inte slår vakt om frihandel och försöker bryta ned icke-tariffära handelshinder och exempelvis på skrotområdet går emot kartellbildningar, som vpk indirekt stöder på ett annat ställe i betänkandet. Det är denna frihandel som vi tror är absolut nödvändig för Sveriges utveckling som fri, självständig och välmående nation.

Fru talman! Det är som vanligt mycket intressant att höra på Jörn Svenssons — som han själv kallar det — betraktelser, denna gång om skrönor och schabloner, som jag tror han benämnde vårt alternativ. Jörn Svenssons eget alternativ är ju helt enkelt en marxistisk teori om sambandet mellan världshandel och ekonomisk utveckling. Jag tror inte heller att det är korrekt att tala om den teorin som Myrdals teori. Jag kan i och för sig hålla med Jörn Svensson om att frihandel och protektionism är komplicerade saker, och det beror ju på att det finns en sådan mängd komplicerade undantag, särskilda regler och bestämmelser, kvoter m.m. Men att därav dra den slutsats som Jörn Svensson drar, att det är bra med protektionism under en övergångstid, det är definitivt inte korrekt. Det är naturligtvis inte så konstigt att Jörn Svensson från sin utgångspunkt använder den här marxistiska teorin. Det är inte heller så konstigt att Jörn Svensson är ensam om sin reservation. Den teori han beskriver härstammar ju ursprungligen från Marx och har sedan vidareutvecklats. Den tillämpas huvudsakligen på handelsrelationerna mellan de utvecklade industriländerna och de underutvecklade fattiga länderna i tredje världen. Jörn Svensson menar tydligen att man enligt denna teori kan dra slutsatsen, att Sverige skall acceptera olika typer av handelsrestriktioner. Men Sverige, Jörn Svensson, tillhör ju den industrialiserade rika världen. Protektionism under en viss övergångstid för att skydda uppbyggnaden av en egen inhemsk industri kan inte vara tillämplig på Sveriges förhållanden, såvitt jag förstår. Det kan möjligen vara aktuellt med en sådan tillämpning för u-länderna, och det hela brukar då inordnas under rubriken ”uppfostringstullar”. Det är många länder som försökt sig på detta genom att t.ex. bygga upp en egen industri, vars produkter skall ersätta eljest importerade varor. Det har skett bl.a. i Sydamerika. Detta har, försiktigt uttryckt, skapat vissa problem. Det har helt enkelt inte fungerat — den inhemska industrin har blivit ineffektiv. Den har inte klarat sig utan fortsatt skydd efter uppbyggnadsskedet. Jag tror i stället att Sveriges handelspolitiska agerande för att hjälpa u-länderna framför allt måste inriktas på att försöka förmå de rika länderna, inkl. vårt eget land, att få bort så många handelshinder som möjligt.
Fru talman! Jag tycker också det är intressant att lyssna till Jörn Svensson. Jag anser det emellertid angeläget att, efter en sådan domedagspredikan som han här höll, försöka nyansera bilden något ännu en gång. Jag försökte göra en sådan nyansering redan i mitt huvudinlägg. Det är viktigt när vi diskuterar frihandel, och utrikeshandel över huvud taget, att vi skiljer mellan deklarationer å ena sidan och handling å den andra, att vi skiljer mellan teori och praktik samt att vi är helt klara över att detta är olika saker i de allra flesta fall. Vi får inte gå i fällan och idealisera verkligheten. Det återstår verkligen mycket att göra på det här området — mycket som befinner sig långt ifrån de teoretiska bilderna av hur en fri handel skall fungera. Jag tror att vi gör sakfrågorna en tjänst, om vi söker anknyta dem till denna mer mångfasetterade och mindre svart-vita bild av situationen.

Fru talman! Jag vill erinra om att innan man anklagar mig för svartmålning, skall man se efter vad det är för sorts vitmålning man själv bedriver. Jag försökte liksom skapa en motpol till denna idealistiska och verklighetsfrämmande bild av frihandeln. Jag är inte ideologiskt vare sig frihandlare eller protektionist, därför att de orden har fullständigt förlorat sin mening. De värsta protektionisterna är de som åberopar sig på frihandeln. Dessa är de hänsynslösaste, de som vill utnyttja sin maktställning gentemot de svaga, de som vill utnyttja råvarumonopolism och en monopolistisk ställning på exempelvis elektronikområdet. De skriar värst om frihandel, om fria gränser, om kapitalrörelser över gränserna och allt sådant. De hävdar naturligtvis detta bara så länge det passar dem. Om det skulle vara till fördel för någon annan, blir det ett annat språk. Christer Eirefelt tar olyckligtvis återigen upp en sådan här verklighetsfrämmande och från den blodiga verkligheten fullständigt avlägsnad bild av hur länder i tredje världen försöker skapa en självständig ekonomisk bas. Detta tänkande förkastar han helt. Det visar att han oreflekterat tycker att det är de stora och rika industriländerna som skall styra tredje världens länder och deras industrialisering. Brasilien gjorde t.ex. på sin tid under regeringen Goulart försök att skapa en nationell, mer oberoende industriell utveckling. Och vad blev följden av det? Ja, det passade naturligtvis inte de stora multinationella företagen med bas i USA. Och vad gjorde de? De instigerade en militärkupp, som krossade de elementära mänskliga frioch rättigheter som ändå fanns i Brasilien på den tiden och lät installera en militärregim, som f.ö. fortfarande sitter i högönsklig välmåga. Så raserade de det hot som det utgjorde för den amerikanska storindustrin och de multinationella företagen att Brasilien försökte arbeta fram en självständig bas för sin industrialisering och inte bara bli en koloni, som är beroende, ett bihang till de redan mäktiga nationerna, företrädesvis USA. Är det inte riktigt att försöka försvara sig mot ett sådant beroende? Eller menar Christer Eirefelt att frihandelsdoktrinen skall tillämpas på det sättet att man bara skall böja sig när utländska intressen strömmar in, när de ställer politiska krav och t.o.m. övar olika typer av politiska påtryckningar på andra länder? Är det det som är frihandel? Ja, tyvärr är det ju det, men jag har ändå satsat på att Christer Eirefelt skall se hur orimligt detta är och hur dåligt det överensstämmer med den gamle idealisten Adam Smiths ursprungliga tankar när han formulerade sin frihandelsdoktrin.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan på alla punkter och avslag på reservationerna. Utskottsmajoriteten har i det här ärendet gjort en arbetsfördelning så till vida, att Bo Finnkvist kommer att ta upp de frågor som rör exporten av metallskrot, och de övriga delarna av betänkandet har fallit på min lott. Låt mig inledningsvis — utan att förringa den debatt kring frihandelns villkor och effekter som har förts av de föregående talarna — konstatera och markera att Sverige är ett av de mest frihandelsinriktade länderna i världen. Det är vi inte av allmänt idealistiska skäl utan därför att vi vet att det är en fördel för vår välståndsutveckling — det tror jag man måste konstatera, även om Jörn Svensson inte till alla delar håller med om det. Det är alltså en fördel för vår välståndsutveckling— det tycker jag vi har historiska bevis för, särskilt från efterkrigstiden — att vi som ett litet land kan specialisera oss och satsa på det vi är bäst på och i övrigt importera sådant som andra är bättre på att tillverka. Men det är klart att det finns gränser för hur långt man kan föra den diskussionen och hävda att den ökning i det materiella välståndet som följer med en allt högre grad av specialisering inte vägs upp av nackdelar på andra områden: ökade beroenden i krissituationer och liknande saker. Men i grunden tror jag ändå man måste konstatera att frihandeln har och har haft den fördelen för Sverige. Men för att åstadkomma det här behövs det ett regelsystem för handelsutbytet mellan länderna som respekteras internationellt. Frihandeln utgör själva grunden för detta internationella regelsystem. Om man inte skall ha frihandeln i botten gäller det att hitta ett alternativt regelsystem som kan respekteras av andra och där övertramp kan beivras även av dem som inte är maktpolitiskt starka. Den fördelen har själva idén om frihandel att den kan bilda utgångspunkten för ett mer eller mindre avtalsmässigt eller rättsligt regelsystem, som gör att även starka nationer kan ställas till svars för överträdelser i detta regelsystem, även om de maktpolitiskt har många möjligheter att komma undan det. Men i grunden är ändå detta frihandelns styrka, åtminstone för de industrialiserade länderna. Bilden är naturligtvis betydligt mera komplicerad när det gäller uländerna, vilket den hittills förda debatten visar. Det är bra och riktigt, tycker jag, att Jörn Svensson påminner om den saken i dagens debatt. Jag kan hålla med om att vi ger en något glättad bild av frihandelsfrågorna. Det har då sin förklaring i att det vi i första hand berör i betänkandet är de handelspolitiska frågor som är betydelsefulla för Sverige, nämligen handelsutbytet med de länder som ligger nära oss och med vilka vi har det största utbytet. Där tycker jag att man inte behöver sväva på målet när det gäller frihandelns välsignelser för ett litet högindustrialiserat land som Sverige. Frihandeln ställer krav på oss, det är helt klart. Det ställer krav på flexibilitet och omställningsförmåga hos människor och produktiva resurser, och den tar inte alltid de sociala hänsyn som är nödvändiga. Den kan också missbrukas av utvecklade nationer gentemot u-länder, och det har vi varit inne på, om det inte finns spärrar som är relaterade till de alltför olika konkurrensförhållanden som råder mellan olika typer av länder. Fru talman! Vi kan konstatera att Sverige är en del av det stora frihandelsområdet i Västeuropa. Vi kan också konstatera att vi kan sälja våra produkter utomlands och att större delen av det vi importerar är tullfritt vid införseln till Sverige. Gentemot länderna utanför EG och EFTA har vi sannolikt de lägsta tullarna i världen, och detta gäller inte minst i förhållande till u-ländernas export som vi ger betydligt gynnsammare villkor än exempelvis EG-länderna gör, med full tullfrihet för ett stort antal ulandsprodukter. Det gör. vi helt naturligt utan att kräva motsvarande behandling från dessa länders sida. På några områden har vi, som det har påpekats här i kammaren i dag, kvar tullar och kvantitativa importrestriktioner. Det gäller främst jordbruket och i viss mån tekoindustrin. Men spärrar på de områdena har förvisso också många andra industriländer. På tekoområdet, som spelar en stor roll för vår försörjningsberedskap, har vi trots detta en importandel som uppgår till inte mindre än drygt 80 9o. Christer Eirefelt var inne på krav från folkpartiets sida att ytterligare släppa tekoimporten fri. Han talar om de vinster som konsumenterna skulle kunna göra genom en helt fri import på detta område, trots de försörjningsberedskapsskäl som kan anföras för de spärrar som vi har. Låt mig då konstatera att eftersom vi ändå har en importandel på mer än 80 Ze, har vi i alla fall till förmån för de svenska konsumenterna kasserat in den stora merparten av de fördelar som ligger i frihandeln på det här området. Men, Christer Eirefelt, man borde också kunna vara medveten om från folkpartiets sida att vi inte kan gå längre än så, med utgångspunkt i de försörjningspolitiska krav som vi måste ställa. Vi socialdemokrater anser därför i likhet med centerpartiet att moderaternas och folkpartiets reservation på den här punkten, att helt släppa spärrarna när det gäller tekoimporten, inte är rimligt av försörjningspolitiska skäl. Dessutom skulle besvärliga regionala sysselsättningsproblem komma in i bilden, om vi helt släppte fram importen på tekoområdet. Låt mig sedan gå över till andra handelshinder än tullar och kvantitativa importrestriktioner. Jag vill då konstatera att det finns många sådana handelshinder. Det finns många sätt att skydda en hotad industribransch från importkonkurrens, om man så skulle vilja, och det vill ganska många länder i vissa situationer. Man kan arbeta med direkta förlusttäckningsbidrag. Man kan arbeta med tekniska handelshinder av typen standardiseringskrav och provningsbestämmelser. Man kan arbeta med s.k. frivilliga importbegränsningsavtal, och det är någonting som de stora, ekonomiskt starka länderna ofta trycker på länder som är svagare än de själva. Man kan också arbeta med ett ensidigt gynnande av inhemsk industri vid offentlig upphandling. Det här ä finns betydligt fler. r några exempel. Det Det är naturligtvis bara att konstatera att under trycket av de besvärliga internationella ekonomiska problem som vi har haft under det senaste årtiondet och fortfarande har, har också uppfinningsrikedomen i vissa länder ökat ganska starkt på det här området. Men jag vill säga till Per Westerberg, när han påstår att Sverige skulle vara bland de länder där protektionismen har ökat, att han ger en helt felaktig redovisning. Det krävs nog ett mera konkret bevis för att protektionismen skulle ha ökat i Sverige än de allmänna påståenden som han kastade ut från talarstolen. Såvitt jag kan förstå var det under de borgerliga regeringsåren, Per Westerberg, som kritiken kom från våra handelspartner om att vi gynnade, enligt deras uppfattning på ett otillbörligt sätt, en del av vår industri genom att ge alltför stora förlusttäckningsbidrag. Nu har jag i och för sig inte den uppfattningen, utan jag anser att det var legitima omställningsbidrag som står helt i överensstämmelse med de internationella handelsreglerna, men det kom i alla fall en kritik. Den kritiken från våra handelspartner hörs inte nu längre. Den socialdemokratiska regeringen har slagit in på en annan typ av ekonomisk politik som onödiggör att det ges stora direkta företagssubventioner. Det är då också intressant att notera att uppenbarligen pågår det nu ett fullt krig mellan de forna regeringskollegerna om nyttan och nödvändigheten av de företagssubventioner som gavs ut i stor mängd av de borgerliga regeringarna under deras tid vid makten. Det är intressant att notera att man på den punkten har två helt olika reservationer knutna till näringsutskottets betänkande. Jag vill alltså hävda att vad gäller den typ av handelshinder som brukar sammanfattas under beteckningen icke-tariffära handelshinder har Sverige som regel ett gott samvete. De svenska regeringarna har, det vill jag säga, oavsett partifärg också varit aktiva i de internationella handelsorganisationerna för att söka minska handelshindren av denna typ. När det sedan gäller den socialdemokratiska regeringens politik på det handelspolitiska området är vi i utskottsmajoriteten en aning förvånade över en del av de reservationer som har fogats till utskottets betänkande. Reservanterna säger sig på flera punkter vara missnöjda med regeringens bristande uppslutning kring frihandeln. Den sortens formulering är speciellt påfallande i folkpartiets och moderaternas reservationer. Vi menar att man i flera reservationer från moderaterna och folkpartiet slår in öppna dörrar, när man kräver att riksdagen skall ge till känna att regeringen bör vara aktiv i det ena eller andra handelspolitiska sammanhanget. I själva verket har ju den socialdemokratiska regeringen, bl.a. genom att utse en särskild utrikeshandelsminister och de positiva effekter detta fört med sig, lagt in en högre växel på det handelspolitiska området jämfört med de tidigare borgerliga regeringarna. Det erkännandet tycker jag moderater och folkpartister i utskottet kunde kosta på sig i stället för att skriva det som jag tycker alltför stora antalet reservationer i detta betänkande — vi har sammanlagt 18 stycken att debattera. Det är mycket annat man i och för sig skulle kunna ta upp. Jag skall bara avslutningsvis, i varje fall i detta inlägg, notera att det på flera punkter går en klar skiljelinje i de handelspolitiska uppfattningarna mellan å ena sidan centerpartiet och å andra sidan moderaterna och folkpartiet. Jag tror man kan konstatera att värdegemenskapen inom handelspolitiken på många punkter är ganska stor mellan centerpartiet och socialdemokratin, medan moderaterna och folkpartiet på punkt efter punkt söker strid med den socialdemokratiska regeringen inom handelspolitiken. Vi har exempelvis skiljelinjen mellan centern å ena sidan och moderaterna och folkpartiet å den andra när det gäller synen på krisstödet till industrin, på behovet av kontroll över de multinationella företagen, när det gäller om det är önskvärt att införa skattefria exportzoner i Sverige för att locka hit utländska företag. Det senare gäller skatteparadis för multinationella företag som socialdemokratin inte kan acceptera och som vi menar att man bör motarbeta också internationellt. Glädjande nog har vi fått med oss centerpartiet på den uppfattningen. Det hade i och för sig varit lämpligt att gå in på ytterligare reservationer, vilket jag eventuellt kan göra i senare inlägg, men jag nöjer mig i detta inlägg med att nu ännu en gång yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 2.

Herr talman! Lennart Petterssons partiordförande brukar säga att man skall vara varsam med orden. Han pådyvlar mig ett uttalande om att man har fått ökad protektionism i Sverige. Men vad jag sade var att det finns tendenser, både i Sverige och utomlands, till en ökad protektionism. Själva har vi velat motarbeta en sådan utveckling. Jag har inte velat pådyvla den socialdemokratiska regeringen en önskan att öka protektionismen. Däremot kan väsentligt mera göras för att öka frihandeln, den fria handeln mellan nationer. Vi har pekat på tekoområdet, där en liberalisering av importrestriktionerna enligt vår mening är angelägen — inte minst när det gäller stödet till u-länderna. Det behövs endast ett generellt stöd till tekoindustrin, i form av en stegvis avtrappning av äldrestödet, för att en viss konkurrenskraft skall kunna bibehållas. Vi har även pekat på möjligheterna att minska och bryta upp kartellbildningen när det gäller metallskrotet, något som Lennart Pettersson och övriga socialdemokrater i utskottet motsätter sig. Det framgår av betänkandet. Vi har varit inne på frågan om någon form av exportzoner. Det har dock inte varit fråga om några våldsamma skattesubventioner. Dem står ju Lennart Petterssons parti för. Jag tänker då bl.a. på förhållandena i Svappavaara. I stället menar vi att en väsentlig avreglering i exportzoner skulle innebära lättnader och förbättringar i fråga om handeln och arbetsfördelningen mellan resp. länder. Inom moderata samlingspartiet tror vi att frihandeln är någonting mycket väsentligt för en liten, väl industrialiserad nation. Därför måste vi försöka hålla tillbaka industrisubventionerna, eftersom dessa tenderar att slå sönder marknadskrafterna och förstöra möjligheterna till en riktig prissättning. I nuläget borde Lennart Pettersson vara tacksam — inte minst när det gäller varven — för att han har att göra med en ansvarsmedveten opposition, som är beredd att ta konsekvenserna av en varvsnedläggelse. Lennart Petterssons eget parti var ju berett att gå in med betydande subventioner för att exempelvis Öresundsvarvet skulle kunna bibehållas.
Herr talman! I debatten före middagspausen anlade Lennart Pettersson vissa synpunkter på de skillnader som finns mellan våra partier. Men det är ju, kort sagt, just därför att det finns skillnader som vi har olika partier — annars vore det ju onödigt att ha flera partier. Jag tyckte mig märka en del skillnader mellan Lennart Pettersson och hans eget s.k. regeringsunderlag — dvs. Jörn Svensson, vpk. För att ge ett exempel på ett område där det föreligger skillnader nämnde Lennart Pettersson den retroaktiva bedömningen av krisoch omstruktureringsstödet till svenska industriföretag. Däremot nämnde han inte sitt eget partis bravader i det sammanhanget. Det var bara strukturfonder här och strukturfonder där. Numera berömmer sig ju socialdemokraterna av att inte göra någonting. Lennart Pettersson säger: Nu har vi lagt om politiken så, att något stöd inte längre behövs. Det är en starkt förenklad beskrivning av hur det förhåller sig. Ni har haft möjligheter att lägga om politiken, eftersom konjunkturen varit på väg uppåt sedan ni övertog regeringsansvaret. Jag hänvisar i detta sammanhang till reservation 4. Dessutom vill jag framhålla följande. Beträffande omstruktureringen var det mesta redan beslutat vid tidpunkten för valet hösten 1982. Man var också på väg att genomföra vad som beslutats. Det skall ni vara tacksamma för. Annars hade ni en gång i kvartalet fått uppleva en kris motsvarande den vid t.ex. Uddevallavarvet.

Herr talman! Lennart Pettersson var mycket mån om att poängtera att både denna och tidigare regeringar är och har varit frihandelsinriktade. Jag tycker visst att det finns fog för detta påstående. Men i nästa mening kommer brasklapparna: det måste finnas undantag från frihandelsvänligheten. Vi tycker dock att de undantag som man tillåter är illa valda och pekar framför allt på teko-begränsningarna. Det är ett faktum, Lennart Pettersson, att vi aldrig någonsin har haft så omfattande restriktioner gentemot u-länderna som vi har i dag. Det går inte att förneka att detta rimmar illa dels med de stolta frihandelsdeklarationerna, dels med vårt uttalade biståndsmål om förbättrade levnadsvillkor i u-länderna. Det är ett livsvillkor för utvecklingen där att man har en marknad för sina produkter. När dessutom importstatistiken bekräftar att u-landsimporten har en mycket liten om ens någon inverkan på vår tekoindustris möjligheter, håller inte Lennart Petterssons huvudargument. Svenska fabriker tillverkar i dag huvudsakligen dyrare kvalitetskläder. Där finns konkurrenterna inte i u-länderna utan i EG. Mycket tyder faktiskt på att man skulle kunna slopa alla importbegränsningar gentemot u-länderna utan allvarligare följder för svensk industri. Förmodligen skulle det vi brukar kalla lågprisimporten till viss del konkurrera ut kläder, som vi i dag handlar från andra västländer, till gagn i så fall för konsumenterna. Detta vågar jag påstå, för studerar man kommerskollegiums uppgifter om importen för första halvåret 1984, finner man att importen av kläder från u-länderna minskar men däremot ökar från EG-länderna. Man ser också att den svenska beklädnadsindustrins totala andel av tillförseln minskar. Såvitt jag kan förstå måste det innebära att det som påverkar svensk tekoindustris situation i dag är den dyrare importen från EG-länderna. Importbegränsningar gentemot de fattigare länderna har alltså en liten betydelse, även om man accepterar motivet att vi skall skydda svensk tekoindustri. För u-länderna och för svenska konsumenter har begränsningarna däremot stor negativ betydelse. Om man skall göra undantag, Lennart Pettersson, från frihandelsprincipen, borde det vara inom områden som inte drabbar de fattigaste länderna.

Herr talman! Så här sade Per Westerberg: Det finns tendenser till ökad protektionism både i Sverige och i utlandet. Av detta uttalande kan man bara utläsa en sak, nämligen att Per Westerberg vill påstå att den svenska regeringen, som ju hanterar dessa frågor, skulle ha vidtagit olika protektionistiska åtgärder av större omfattning än dem som de borgerliga regeringarna vidtog. Nu har Per Westerberg i sin replik till mig fullbordat reträtten. Han säger att hans uttalande inte skall tolkas på det sättet. Då är i och för sig saken utagerad. Men man skall vara varsam med orden, Per Westerberg. När det gäller exportzonerna skulle det inte bli fråga om så stora skattelättnader för de multinationella företagen. Det skulle ske avregleringar och annat, i så fall förmodligen på arbetarskyddslagstiftningens område och liknande. Jag tror inte att man skall arbeta med den typen av förmånszoner för utländska företag. Det strider helt mot de förpliktelser som vi har mot våra egna svenska företag. Eller skall alla företag flytta in i exportzonerna? Det är en främmande tanke. Jag är speciellt glad över att de sympatier som centern tidigare hade i detta avseende nu har dämpats, så att centern inte längre är med på moderaternas och folkpartiets tankegångar. Christer Eirefelt tog också upp tekostödet. Jag förstår inte varför folkpartiet driver denna fråga så hårt. Det är uppenbart att vi i vårt land behöver en viss tekoindustri på grund av försörjningsberedskapen. Den produktionen kan vi rimligen inte slå av, om vår försvarsförmåga skall förbli trovärdig. Jag hävdar fortfarande att Sverige tillhör de länder som har det största tillmötesgåendet gentemot u-länderna på det här området, eftersom vår import av tekoprodukter ändå är så betydande. Sedan kan jag inte förstå varför folkpartiet är så engagerat i att komma åt de människor som under svåra förhållanden arbetar i den här branschen i de regioner av vårt land där man sliter för att klara tekoindustrins framtid. Jag tror att vi behöver ett visst minimiskydd. Något som förvånar mig ännu mer är att ni inte säger ett ord om det stora protektionistiska område som återstår för Sveriges del, nämligen jordbruksområdet. I det fallet är det inte fråga om en andel på 20 96 av självförsörjningsgraden utan om 120 96. Om ni skall göra en insats för konsumenterna, bästa folkparti, gå då till lika kraftig attack mot jordbruksregleringen som ni nu gör mot vårt blygsamma tekoskydd.

Herr talman! Lennart Petterssons tolkning av mitt exakta uttalande må han stå för själv. Han har själv indirekt bekräftat att han övertolkade det ganska kraftigt, och det må han väl göra. När det gäller exportfrizonerna är detta område en direkt utvidgning av de frihamnar som vi har i Sverige. Vi tror att det finns betydande insatser, bl.a. avregleringar, som man har gjort i en rad västerländska länder och som kan underlätta både etableringen och exporten och importen av varor, i synnerhet beträffande produktion som inte bara är produktion för det egna landet, utan som skall vidare eller reexporteras till en lång rad länder. Sedan må Lennart Pettersson välja hur många dåliga förslag på avregleringar som helst. De saknar dock betydelse om man har bristande vilja att genomföra någonting. I fallet Svappavaara var det ju ni som ville ha betydande skattesubventioner för att kunna locka dit både det ena och det andra företaget. Liberaliseringen av tekoimporten gäller en liberalisering i förhållande till en import som inte direkt konkurrerar med svensk produktion. Det gäller i stället snarast u-landsimporten, den import som inte i första hand riktas mot de svenska företagen. Tvärtom kan denna import vara en betydande hjälp — inte minst ur u-landssynvinkel. En liberalisering på detta område visar att Lennart Petterssons frihandelstal ändå har sina fläckar. Det är samma sak i detta betänkande. Jag påminner ånyo om metallskrotet som ett typiskt exempel på ett område där socialdemokraterna inte ville bryta upp de kartelloch monopolbildningar som finns. Socialdemokraterna faller i stället till föga för de olika krafter som finns på marknaden.

Det har skett en väsentlig tillnyktring med den nuvarande oppositionen.
Herr talman! Jag har redovisat flera skäl till att vi tycker att det är så viktigt att komma åt begränsningarna på just tekoområdet. Det första och viktigaste skälet är att det för u-länderna är oerhört viktigt att de har en marknad för sina produkter om de skall kunna få en tillfredsställande utveckling. Det andra är intresset för konsumenterna här hemma att kunna köpa billiga varor i ett stort urval. För det tredje, Lennart Pettersson, har jag försökt påvisa att den svenska tekoindustrin påverkas ytterst marginellt av denna import — om den ens påverkas alls. Jag har också vid tidigare tillfällen, då vi diskuterat denna fråga, sagt till Lennart Pettersson att vi är kritiska också mot restriktionerna på jordbruksområdet. Slutligen, herr talman, ytterligare några ord om den principiella frihandelsdebatt som vi hade huvudsakligen före middagsuppehållet. Vi kan ju konstatera att det internationella beroendet ökar i världen. Inte bara de politiska besluten utan också vårt vardagsliv påverkas mer och mer av händelserna utanför vårt lands gränser. Denna sanning gäller naturligtvis inte minst u-länderna. Därför menar jag att den avgörande frågan är om vi lyckas göra det internationella beroendet till något positivt, till ett internationellt samarbete, där nationerna visar respekt för varandras erfarenheter och förutsättningar. På detta område kan Sverige spela en roll både genom vårt eget handlande och genom att försöka påverka andra nationer.
Herr talman! Bara en sista replik till Per Westerberg. Jag noterar med tillfredsställelse att reträtterna fortsätter från hans sida. Den här exportzonen har nu krympt och blivit något som i stort sett liknar det gamla frihandelsbegreppet. Detta är intressant att notera, eftersom det inte precis var den texten man hade i sin reservation. När det gäller tekoimporten från u-länderna var det tydligen bara fråga om att sådan export skall släppas fri från dessa länder som inte drabbar den svenska industrin. Detta innebär ju stora begränsningar i texten i den reservation som moderaterna har avgett. Men det står inte så i reservationen, utan där skärs allt över en kam, utan hänsyn till försörjningsberedskap osv. Till slut kan jag bara konstatera, apropå den diskussion som förts om stödet till krisbranscherna under de borgerliga regeringsåren, att vi nu vet varför de borgerliga regeringarna satsade dessa stora summor i krisbranscherna. Det berodde inte på att man själv var övertygad om att det var en riktig politik, utan det var uppenbarligen därför att man var rädd för att ta ett annorlunda beslut. Gjorde man det skulle ju socialdemokraterna tydligen bråka i riksdagen, och en sådan strid vågade man tydligen inte ta. Det kallar jag ett i all sin aningslöshet oerhört avslöjande om hur illa det gick till när det gäller dessa frågor i de borgerliga regeringarna på den tiden - om nu Per Westerberg är sanningsvittne här. Vi står till väsentliga delar bakom det industristöd man gav till de krisdrabbade industrierna — det gör vi ingen hemlighet av. Det var inte vi som tog upp diskussionerna. Det är moderaterna och folkpartiet som har tagit upp denna diskussion för att slå oss i huvudet, men det är ju vi som har dragit ner krissubventionerna. Vad som hänt är att centern tagit extra illa vid sig och skrivit en diametralt motsatt reservation, eftersom centern inte tyckte att vårt försvar av detta stöd var tillräckligt kraftfullt. Vad vi har fått uppleva när det gäller detta betänkande — och delvis också här i kammaren -— är att de forna koalitionsbröderna helt har råkat i luven på varandra i denna fråga. Jag kan bara konstatera att det är en intressant uppvisning av borgerlig splittring som man nu får återupprepat för

Herr talman! Frågan om tillfällig utförsel av metallskrot för ombearbetning är en liten del i detta stora betänkande som gäller utrikeshandelspolitiska frågor men fordrar kanske ändå en viss uppmärksamhet. I varje fall har vi i utskottet lagt ned en hel del arbete på just denna fråga. Om inte annat så har detta varit lärorikt, vill jag påstå. Den princip som i dag gäller i Sverige och i grannländerna — då menar jag i stort sett hela Västeuropa — är att det är exportförbud i alla länder för all metallskrot. Det är bäst att jag tillägger att det är möjligt att importera metallråmaterial till all industri i dessa länder. Skall man då göra ett särskilt undantag för en viss metall, i detta fall mässing? Argumenten kan ju egentligen gälla all metall. Jag skulle i varje fall ha svårt att förklara varför jag har ett särskilt ställningstagande just i frågan om mässing. Utskottsmajoriteten har inte funnit så tungt vägande särskilda skäl att det undantag som efterlysts skulle vara motiverat. Jag vill påstå att vi i utskottet är överens om principen om frihandel. Vi är också överens om att regeringen skall verka för avskaffandet av den här typen av handelshinder. Per Westerberg har i flera inlägg här talat om kartelliknande förhållanden, som han tycker skall avskaffas. Man kan fråga sig vad det skulle vara för nytta med att avskaffa just den här typen av särskilda hinder — särskilda hinder är det ju — i ett så litet land som Sverige. Skulle det egentligen vara av någon större betydelse? Det är väl bättre att regeringen verkar för ett avskaffande av dessa hinder, något som vi är överens om på ett större plan. Då skulle man vinna förståelse för det hela från industrin, vilket vi inte har i dag, i varje fall inte från den industri som sysslar med smältning av metaller. Inom verkstadsindustrin har man däremot viss förståelse för det hela. Sedan till bearbetning och återtagning av metallskrot samt metallurgisk identitet. Fastställande av metallurgisk identitet sker i samband med omsmältningen av skrotet. Det innebär att metallurgisk identitet fastställs utomlands, dit skrotet utförts. På något annat sätt går det inte. Det skulle i varje fall bli väldigt dyrt att göra det på annat sätt. Kommerskollegiet har behandlat frågan. Vi har hämtat remissyttranden från olika organ, och de är övervägande negativa. Motionärens påstående att det nuvarande förhållandet skulle ha lett till 15 96 dyrare råmaterial för industrin och att industrier eventuellt lagts ned på grund av detta förhållande har inte kunnat bestyrkas. Vi har gjort försök och efterlyst exempel på industrier som just av denna anledning fått läggas ned. Moderaterna och folkpartiet har i sin reservation yrkat på en ensidig avveckling under en försöksperiod. Utskottsmajoriteten tycker att regeringen bör verka för en internationell avveckling av denna typ av handelshinder. Då kan man också förhoppningsvis få någonting i utbyte. Lennart Pettersson har redan yrkat avslag på motionen och bifall till hemställan i betänkandet. Jag instämmer i detta.
Herr talman! Detta är ett bra exempel på den socialdemokratiska viljan att försöka främja frihandel. Här försvarar man indirekt den kartellbildning som finns med en prisnivå på en konstlad låg nivå jämfört med världsmarknadspriser. Prisnivån är ungefär hälften så hög i Sverige beroende på att det egentligen bara finns tre köpare på marknaden, som sinsemellan självfallet kan utöva en viss prispress. Men skulle denna kartellbildning brytas upp, skulle vi få en prisnivå som mer var anpassd till förhållandena på världsmarknaden. Vi skulle få en prisnivå som gynnade verkstadsindustrin. Denna industri svarar ju för största delen av skrotet. Med den ordning som vi har i Sverige försämras denna industris konkurrenskraft. Det är just verkstadsindustrin som utnyttjar denna typ av metall, och största delen av metallskrotet faller på denna sektor. Jag kan nämna att det inom hela Europeiska gemenskapen finns frihandel när det gäller metallskrot. Det innebär att priset på skrotet är väsentligt högre där än vad vi har i Sverige. Detta leder naturligtvis samtidigt till att det blir lönsammare att så att säga hämta in skrot, eftersom man kan ge bättre betalt. En bättre prisnivå på skrotet skulle med andra ord underlätta för verkstadsindustrin. EG visar på att en bättre skrotmarknad även underlättar skrotförsörjningen till verken, och jag tycker det är den vägen vi måste vandra genom att visa en vilja att bryta upp kartellerna och på det sättet skapa en frihandel även när det gäller metallskrot.
Herr talman! Jag vill påstå att utskottsmajoriteten har gett uttryck för denna mening, så viljan finns. Men vi vill inte göra en ensidig avveckling. Avvecklingen skall ske på ett sådant sätt att Sveriges industri får samma möjligheter som konkurrentländernas. Sedan tycker jag det är litet väl enkelt att prata om just en kvalitet — det är ju vad man har gjort hela tiden. Principen måste diskuteras i ett större sammanhang, och då blir det strax svårare.
Herr talman! För att kunna bryta upp en kartell måste man visa god vilja. Vi har inte gått särskilt långt här utan har föreslagit en försöksperiod, när man skulle kunna bevilja licenser för att föra ut skrot för omsmältning. Det är en mycket försiktig väg, men den innebär ändå en fingervisning gentemot utlandet att vi är beredda att bryta upp skrotkartellerna. Jag vill ånyo påpeka att inom hela EG-området, som ju ändå omfattar större delen av Västeuropa, har man en frihandel vad gäller skrot. I USA finns inga sådana restriktioner som Bo Finnkvist hänvisar till. Det finns så många exempel att jag menar att vi måste visa god vilja om vi skall kunna få någon handlingskraft och förmåga att påverka detta område i riktning mot frihandel.
Herr talman! Jag har ju försökt förklara att det som är svårt med en sådan försöksperiod är just den konstruktion som har föreslagits. Den bygger på frågan om metallurgisk identitet, och den går inte att fastställa i dag, efter vad jag kan förstå. Då blir det hela så pass dyrt att det är helt omöjligt att genomföra ett sådant försök. Om man drar de praktiska konsekvenserna av förslaget, blir det ytterst fråga om en byteshandel — skrot mot färdiga stänger. Det kan väl vara rätt ointressant vilken valuta man använder. Det här är en mycket svår fråga.
Herr talman! När det gäller konstruktionen av den första ansatsen till ett uppbrytande av kartellen står kommerskollegium bakom det förslag som man anser vara det bästa att starta med. Om Bo Finnkvist har en annan uppfattning, har han haft all möjlighet i världen under hela utskottsbehandlingen att anvisa ett alternativ.
Herr talman! Kommerskollegium kan, efter vad jag kan förstå, eventuellt tänka sig ett sådant här försök. Efter kontakter som vi har haft med industrier av olika typer, har vi emellertid kommit till den slutsatsen — trots att vi började med ungefär samma utgångspunkt som Per Westerberg — att detta skulle bli ett mycket besvärligt försök. Det är orsaken.
Herr talman! Är det inte så, Bo Finnkvist, att de industrier ni har haft kontakt med är de som smälter skrotet? Det är ett fåtal företag som drar nytta av kartellen. Konsumenterna, de som borde få dra nytta av den, den svenska verkstadsindustrin i de delar som sysslar med den här typen av metaller, som har möjlighet att få bättre prisnivå och därmed större konkurrenskraft — dem har ni inte tagit hänsyn till.
Herr talman! Vi har också försökt få fram information om att industrier skulle ha blivit särskilt svårt drabbade av de priser som i dag råder på mässing, men det har inte lyckats.
Herr talman! Det är riktigt att ni inte har lyckats få fram något fall av konkurs. Men det är långt mellan konkurs och bättre konkurrenskraft, så att man kan skapa fler arbetstillfällen och öka exporten.
Herr talman! Samma förhållande gäller ju för alla metaller i Sverige. Om vi skall se saken på det sättet, blir det ett mycket mer omfattande resonemang, som jag har sagt.
Herr talman! Det är helt riktigt, men det här är den första början. Är Bo Finnkvist beredd att fortsätta att bryta upp kartellerna, så är vi helt på hans sida.

Herr talman! Vi är överens om att vi skall verka för frihandel, men det är sättet på vilket vi skall avveckla hindren som det har varit diskussion om i denna fråga. Det tycker jag att Per Westerberg kan erkänna.
Herr talman! Genom att bryta upp kartellerna kan vi öka frihandeln. Det är det enda sättet att uppnå frihandel. Man kan inte gärna försvara kartellerna, om man vill uppnå frihandel.
Herr talman! Jag är helt säker på att vi inte kommer längre i den här diskussionen. Vi är övertygade om att ett ensidigt avvecklande i ett så litet land som Sverige av sådana här hinder, som finns över hela västvärlden, inte påverkar förhållandena i rätt riktning.

Herr talman! I denna proposition liksom i så många andra dokument där socialdemokraterna för pennan talas om vad ”samhället” vill, när man egentligen avser vad staten vill. Och det talas om ”samhällsintressen” , när det i själva verket är fråga om statsmaktens, dvs. den regerande konstellationens, intressen. Denna systematiska och medvetna sammanblandning av begreppen ”samhälle” och ”stat” är graverande för socialdemokratin. Som Svensk uppslagsbok upplyser oss om är det endast utifrån totalitära synsätt, som staten ”identifierar sig själv med ett begrepp, varav staten vanligen anses vara en underart, samhället”. Låt oss slå fast att i ett fritt land är staten blott en del av samhället. Vad är nu detta statsintresse eller, som socialdemokraterna säger, ”samhällsintresse”, om enligt deras uppfattning skall tillgodoses genom att regeringen skall få avgöra vem som skall vara styrelseordförande i affärsbankerna? Det är typiskt att dessa intressen aldrig definieras eller anges av regeringen. Detta påtalas också av lagrådet. Inte heller har socialdemokraterna i utskottet lyckats tala om vad det är för statsintressen som skall tillgodoses. Men nu finns här en sista möjlighet, innan beslutet skall fattas, att försöka tala om vad det är för någonting som skall åstadkommas. Det är en självklarhet att det måste, innan ett förslag som detta bifalles, preciseras vad det egentligen är för intressen det är fråga om, så att vi vet vad socialdemokraterna och kommunisterna röstar igenom. Affärsbankernas bolagsstämmor bör ju också rimligen få viss ledning på denna punkt, så att de förstår vad det är för personer som statsmakten menar att den skall utse att ingå i bankstyrelsen, ur vilken krets ordföranden skall hämtas. Lika litet som de s.k. samhällsintressena definierats, lika litet har det närmare motiverats varför det nya systemet skall införas. Det sägs bara att affärsbankernas beslut har betydande återverkningar på viktiga ekonomiska frågor och att bankerna representerar stort inflytande på näringslivet. Men då undrar man: Har inte ordföranden i Volvo större inflytande än ordföranden i Uplandsbanken, Föreningsbanken eller Jämtlands Folkbank? Jo, men skall då detta förslag ses som bara ett steg på vägen till det socialistiska systemet, där samma motiv ständigt används för att låta statens grepp hårdna? Ja, det är väl så man skall se det, och därför är den fråga vi nu diskuterar något långt mer än huruvida staten skall utse ordförande i affärsbankernas styrelser. Det är en fråga av stor principiell betydelse. Bankerna har stort inflytande. Därför finns det en särskild banklag, en bankinspektion och en riksbank. Bankerna är redan i dag utsatta för en ingående kontroll inom ramen för ett i lag fastställt regelverk. Därför behövs = Nr 52 inte det mygelsystem som nu föreslås, där regeringen i formlösa former skall É Torsdagen den styra valet av styrelseordförande i affärsbankerna. 13 december 1984 Frågan är också hur betydelsefulla bankerna i själva verket är. Jag citerar ur det senaste numret av Affärsvärlden: Styrelseordförande ”Minskad makt för bankerna, blir en annan slutsats av de två senaste årens iaffärsbank omfattande ägarförändringar. Politikerna tycks dock fortfarande tro att de stora affärsbankerna är de viktigaste kontrollorganen för svenskt näringsliv varför de fortsätter sin regleringsiver. I själva verket är utvecklingen den motsatta. Direktörernas frigörelseprocess, inte minst några kapitalstarka storbolags inmarsch i olika investmentbolag, skapar nya maktcentra som kan rubba eller slå sönder gamla bindningar. Dessutom har ju olika regleringar lyft ut en mycket stor del av kreditvolymen utanför banksystemet.” I sin kommentar till lagrådets yttrande över regeringens förslag säger finansministern att ”det föreligger inte, annat än i undantagsfall, någon motsättning mellan samhällsoch bankintressen”. Finansministern säger detta för att värja sig mot viss kritik som lagrådet framför. Men han borde då inse att just eftersom motsättningar mellan affärsbankernas intressen och andra s.k. samhälleliga intressen inte finns annat än i undantagsfall och eftersom det redan finns en omfattande kontroll av affärsbankerna, behövs inte det nya systemet, inte ens med hans egna socialistiska värderingar. Men låt oss ett ögonblick godta att staten på grund av bankernas stora betydelse i det ekonomiska livet skall ha rätt att på detta mygelartade sätt utse dessas styrelseordföranden. Har då inte de politiska partierna stort inflytande på det ekonomiska livet? Eller pressen? Och facket? Skall av det skälet staten utse ordförandena i tidningsföretagen och i fackföreningarna? Lika självklart som det svaret blir nej, lika självklart borde det bli nej på regeringens förslag i dag. Socialdemokraterna har inte lyckats åstadkomma ett enda ynka hållbart motiv för att regeringen skall lägga sig i vem som skall bli ordförande i affärsbankerna. Man kan fråga sig: Varför har man inte i demokratier ett helt centraliserat, politikerdominerat system utan i stället en långtgående utspridning av inflytande och beslutsrätt, en decentralisering som på det ekonomiska området sker inom marknadsekonomins ram? Ja, det finns många skäl för det. Ett skäl är att man vill öka den sakkunskap med vilken beslut fattas. Centralt placerade byråkrater och politiker har inte tillräcklig kompetens för att sköta allt. Detta ser vi hela tiden exempel på. Det finns förvisso inget som säger att regeringar har någon särskild skicklighet att utse styrelseordförande. De statliga företagen fungerar i genomsnitt sämre än privata. Den statliga affärsbanken har inte särskilt utmärkt sig. En tidigare ordförande avgick för en tid sedan under ganska pinsamma former. Allra viktigast är att ordföranden är en skicklig bankman och inte någon som är anpassligt duktig på att tolka några statliga intressen, som är så luddiga att socialdemokraterna inte kan definiera eller motivera dem och som skulle kunna komma att ändras när någon ny regering tillträder. 145 Ett decentraliserat system har vi också för att få en lämplig och klar ansvarsfördelning. En styrelseordförande har ett ansvar, och det ansvaret skall styrelsen och bolagsstämman kunna utkräva. Socialdemokraternas nyordning suddar till ansvarsförhållandena. En bankordförande tar långtsiktiga hänsyn i bankens intresse, men nu skall han kunna erfara att han har andra hänsyn att ta, för att behaga vad en ibland kortlivad och ofta kortsiktig regering uppfattar som viktigt just nu. När man ser hur den nuvarande regeringen t.ex. myglar för att med egna, snäva intressen manipulera prisindex, kan man ana sig till vilka kortsiktiga, irrelevanta överväganden som kan komma att behöva föresväva de bankordförande som fortsättningsvis skall leva på regeringens nåd. Formlösheten i de kontakter som skall föregå bankens val av ordförande visar också hur socialdemokraterna är i färd med att avlägsna sig från rättsstatens klara system av ansvarsfördelning, till förmån för ett rent politiserande. Detta leder i sin tur över till det tredje och viktigaste motivet till att man bör eftersträva en långtgående decentralisering. Denna decentralisering är frihetens och det individuella bestämmandets förutsättning. Det måste finnas många olika intressen och intresseriktningar, många olika kraftfält. Det behövs vad som kallas ”pluralism” för att bevara och befrämja friheten. I det centralstyrda systemet förkvävs friheten. Om man anser att storbanker har för stor makt, bör man utöver att genom lagregler övervaka deras verksamheter se till att konkurrensen ökar, t.ex. genom att utländska banker får större möjligheter att etablera sig här. I vart fall skall man inte ytterligare öka statens makt — den allra största maktkoncentration som vi redan har. Den nya statliga maktkoncentrationen framträder bjärt i förslaget att regeringen skall kunna avsätta en styrelseordförande som den en gång har godkänt. Ordföranden skall kunna avsättas utan närmare motivering. I motioner och i en gemensam reservation har de borgerliga partierna pekat på riskerna i ett sådant här system för självständighet och oberoende. Så här skriver vi i vår reservation: ”Både presumtiva och redan godkända styrelseordförande måste ofrånkomligen känna osäkerhet om vilket mått av handlingsoch yttrandefrihet de kan räkna med utan risk för negativa reaktioner från regeringens sida. Det innebär ingen nedvärdering av dessa personers självständighet och integritet Dessa farhågor säger socialdemokraterna ”vittnar om en felaktig uppfattning om syftet med det aktuella förslaget och om en underskattning av de berörda personernas integritet. Att en styrelseordförande i en mot regeringen kritisk anda deltar i samhällsdebatt och opinionsbildning är givetvis väl förenligt med att han lojalt verkar för att samhällets intressen, såsom de har definierats av statsmakterna och berörda myndigheter, blir beaktade i bankens verksamhet.” Här talar socialdemokraterna alltså om ”samhällets intressen, såsom de har definierats av statsmakterna”, men en av poängerna med mitt anförande är att de aldrig har definierats av statsmakterna. Men den mycket mera betydelsefulla invändningen är den, att man på Nr 52 detta sätt inte alls kan, som socialdemokraterna gör, vifta bort det faktum att man i detta sammanhang verkligen måste överväga vilka konsekvenser en 13 december 1984 sådan ordning får för integriteten hos de bankstyrelseordförande det är fråga == om. Det är en viktig fråga. Styrelseordförande I 1809 års regeringsform stadgades att domare-och andra ämbetsmän var iaffärsbank oavsättliga, för att — jag citerar här Malmgrens grundlagskommentar — ”garantera rättssäkerhetsintresset genom en i förhållande till både Konungen och allmänheten oberoende och självständig tjänstemannakår”. En del tekniska ändringar gjordes i denna lagstiftning på 1960-talet, och departementschefen — socialdemokrat — påpekade då: Om ”värdet av en självständig och oväldig kår av förvaltningstjänstemän och om anställningstrygghetens betydelse i detta sammanhang råder — — — icke delade meningar”. Om nu bankerna är så oerhört viktiga måste det rimligen vara än viktigare att styrelseordförandena där står fria i förhållande till regeringen och inte kan avsättas. Detta måste vara viktigare än att hejda regeringen från att avskeda en eller annan av sina egna statstjänstemän, som kanske t.o.m. allvarligt har försummat sina plikter. Om vi borgerliga har underskattat bankordförandenas integritet, när vi säger att de kan påverkas i sina ställningstaganden av att regeringen kan avsätta dem, skulle det i så fall innebära att ett flera hundra år gammalt lagstiftningsarbete, vars tankar ännu är gällande och som socialdemokraterna själva har deltagit i, skulle vara grundat på en total missuppfattning. Om vi underskattar bankordförandenas integritet genom att säga att de kan komma att inte göra självständiga ställningstaganden på grund av sitt beroendeförhållande till regeringen, måste socialdemokraterna i så fall våldsamt ha underskattat alla statstjänstemäns integritet, genom att de har ställt sig bakom olika lagstiftningar som innebär att man skall ha ett stort mått av frihet från att kunna avskedas av politiska myndigheter. Man kan inte på detta sätt vifta bort denna mycket viktiga hänsyn, som socialdemokraterna gör. Med den föreslagna ordningen kommer bankordförandena att sitta lösare i sadeln än t.o.m. en generaldirektör och andra personer på tidsbegränsade, statliga, ej sällan mer eller mindre politiska förordnanden. I själva verket kommer regeringen att ha lättare att sparka en ordförande i en privat bank än att byta ordförande i ett, vilket som helst, av staten ägt bolag! Jag tycker kort sagt att detta regeringsförslag är bedrövligt. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Som framgått av herr Burenstam Linders anförande är det en från principiell synpunkt utomordentligt viktig fråga som vi nu har att behandla. Trots detta skall jag försöka att fatta mig kort. I proposition 35 till årets riksdag föreslås att regeringen skall godkänna valet av styrelseordförande i affärsbankerna. Därmed tas ytterligare ett steg mot socialisering av det svenska samhället. Centerpartiet, som enligt sin 147 grundläggande ideologi är motståndare till socialisering, säger bestämt nej till förslaget. Propositionen innehåller över huvud taget inga sakskäl för förslaget. Tvärtom framhålls i propositionens inledning att staten redan nu har många kontrolloch styrinstrument när det gäller bankernas verksamhet. Först kan nämnas att bankverksamhet inte får bedrivas, om inte oktroj har beviljats. Denna skall förnyas med vissa mellanrum. Vi anser att det är fullt tillräckligt att regeringen har möjlighet att vägra ny oktroj. Riksbanken kan vidare genom penningpolitiska åtgärder påverka bankernas verksamhet. Dessutom utövar bankinspektionen en fortlöpande kontroll över bankernas verksamhet. Jag skall ge ytterligare ett exempel på samhällets insyn i bankstyrelsernas sätt att arbeta. Sedan några år tillbaka utser regeringen statliga representanter i bankstyrelserna, inte bara i huvudstyrelsen utan i förekommande fall även i regionstyrelser, ett system som departementschefen förklarat fungera tillfredsställande. Jag skulle kunna göra listan över kontrolloch styrmöjligheter för staten ännu längre. Men vi anser att de kontrolloch styrmöjligheter som det allmänna redan har är fullt tillräckliga och därför säger vi nej till förslaget, som till vissa delar är helt otillfredsställande utformat. Jag vill ge ett par exempel. Regeringen skall ju inte bara godkänna styrelsens val av ordförande. Om regeringen inte utser den valda ordföranden, skall regeringen utse en annan ordförande. Vad mera är: regeringen kan under löpande mandatperiod avsätta ordföranden, om regeringen inte är nöjd med hans sätt att arbeta i banken. Det här ger regeringen möjlighet till styrning av och makt över bankväsendet som starkt påminner om socialism. I centerns motion har vi pekat på den helt orimliga situation som uppstår för Sparbankernas Bank och Föreningsbankernas Bank. Båda dessa banker är ju integrerade delar av starkt folkligt förankrade bankrörelser. Det skulle vara extra stötande, om regeringen i dessa fall finge rätt att avsätta en i demokratisk ordning vald ordförande. Låt mig, herr talman, slutligen beträffande de offentliga styrelseledamöterna i affärsbankerna säga att vi inom centerpartiet är beredda att låta systemet fortsätta. För egen del har jag haft full insyn i hur det hela verkar, eftersom jag under ett antal år har fungerat som offentlig representant i en banks regionalstyrelse. Enligt mina erfarenheter har arbetet gått friktionsfritt. Jag hoppas att bankstyrelsen har haft nytta av de kunskaper som jag har som politiker. För min del har jag haft nytta av de kunskaper som jag har fått av arbetet i banken. Med det här korta inlägget vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Så är det alltså dags för ytterligare en åtgärd som på ett mycket anmärkningsvärt sätt ökar statsmakternas kontroll över näringslivet. Den här gången handlar det om att regeringen skall godkänna styrelseordförandena i affärsbankerna. För bara en månad sedan diskuterade riksdagen hur man skulle kunna samordna de offentliga styrelserepresentanternas arbete effektivare med hjälp av ett centralt sekretariat, som man kallade det för. Nu invänder vän av ordning att det förslaget från två socialdemokratiska ledamöter inte fick stöd av riksdagen. Och det stämmer. Men den som minns diskussionen då mellan styrelseledamoten i SE-Banken Lennart Pettersson och styrelseledamoten i PK-Banken, tillika en av motionärerna för ett effektivare samhällsinflytande, Jan Bergqvist, den kommer också ihåg att dessa båda socialdemokratiska bankstyrelseledamöter var ganska överens om att det behövs ett effektivare samhällsinflytande. Man kan alltså på goda grunder befara ytterligare fortsättning. Det framgår också om man tar del av protokollet från 1981 års socialdemokratiska partikongress, där de här frågorna diskuterades. Folkpartiet ansluter sig inte till den grundläggande tanken bakom regeringens förslag. Vi tror inte på idén att det är genom utsedda eller godkända representanter i företagsstyrelser som statsmakterna skall utöva sitt inflytande. Enligt vår uppfattning skall politikerna, från en oberoende position, utarbeta ramar för näringslivet och sedan övervaka att företagen håller sig inom dessa ramar. Följden av det förslag vi nu diskuterar och tidigare åtgärder i samma riktning blir att politikerna i stället sugs in i och blir delar av beslutsapparaten i näringslivet. Diskussionerna flyttas in i stängda sammanträdesrum, utom räckhåll för medborgare och massmedia. Olika makteliter vävs samman och vi får ett samhälle med mindre av öppenhet och mångfald. Nu hävdar finansministern i sina försök att motivera det här förslaget att systemet med offentliga representanter i affärsbankernas styrelser har fungerat bra. Men han förklarar inte hur han kommit fram till det resultatet, inte heller vad som avses med att systemet fungerar bra. Den första frågan socialdemokraternas talesman måste svara på blir alltså varför det här förslaget över huvud taget läggs fram. Trots att det alltså inte redovisas några belägg för det positiva omdömet om systemet med offentliga styrelserepresentanter, anges detta som ett av skälen till att regeringen nu anser att det är dags att ta ett nytt steg i, som det heter, samhällets intresse. Det går inte med bästa vilja i världen att påstå att regeringens motiv är särskilt klart uttryckta. Därför blir min andra fråga till Lennart Pettersson: Vad avses egentligen med samhällets intresse i det här sammanhanget? Och framför allt, på vilket sätt har detta intresse hittills åsidosatts av bankstyrelsernas ordförande? Finns det några exempel på nuvarande styrelseordförande som enligt regeringens uppfattning inte håller måttet? Såvitt jag kan förstå är det egentliga och det enda motivet för det här förslaget att öka regeringens makt över näringslivet. Det betyder i sin tur att ytterligare steg kan tas utan annan motivering än denna. Risken är uppenbar att vi får ytterligare förslag i samma riktning så länge vi har en socialdemokratisk regering. Folkpartiet avvisar det här förslaget. Vi anser dessutom att det nuvarande systemet med statliga representanter i affärsbankernas styrelser bör slopas. Som kammarens ledamöter känner till, har vi hela tiden motsatt oss också detta. Vi har själva aldrig heller nominerat några ledamöter till dessa uppdrag. Låt mig gärna till sist erkänna att det är med viss förvåning jag konstaterat att centerns ledamöter i utskottet instämmer i finansministerns positiva bedömning av det här systemet. Eftersom regeringen hittills inte har kunnat ge några belägg för det påståendet, vore det intressant att få veta hur man från centerhåll kommit fram till det omdömet. Jag betvivlar inte Tage Sundkvists kunskaper, men det räcker inte när han säger att det har fungerat friktionsfritt. Det är knappast ett tillräckigt motiv. Moderaterna delar däremot vår uppfattning att man bör slopa systemet med statliga representanter i affärsbankernas styrelser. Min fråga till moderaterna blir då om den här kritiken innebär att man funderar på att dra sig ur den formen av samhällskontroll av näringslivet.

Herr talman! Låt mig först yrka bifall till näringsutskottets betänkande 9. Från oppositionens sida försöker man dra en stark skiljelinje mellan var socialdemokratin står i denna fråga om samhällsinflytande över bankerna och var oppositionen står. Men vi har bara behövt lyssna på de fåtaliga inlägg som gjorts i frågan i dag för att konstatera att vi här har ett helt spektrum med ställningstaganden, teoretiska och praktiska, med hänsyn till vad man anser om samhällsintressets berättigande i förhållande till affärsbankerna. Vi har alltså socialdemokratin som vill att regeringen skall godkänna valet av ordförande i affärsbankerna. Vi har centerpartiet som inte tycker så, men som däremot tycker att det samhällsintresse som manifesterar sig i att vi har de offentliga styrelseledamöterna är utmärkt och har fungerat väl. Det har inte varit vare sig teoretiska eller praktiska problem av de slag Burenstam Linder i sitt inlägg målade ut. Sedan har vi moderaterna. De säger visserligen nej till offentliga styrelseledamöter, men likafullt sitter deras representanter med bland dem och utövar någon form av samhällsinflytande. Till slut har vi folkpartiet som säger nej till offentliga styrelseledamöter och tar konsekvenserna av sitt ställningstagande och inte ställer upp i någon affärsbank för att utöva något samhällsinflytande. Här har vi alltså ett brett spektrum av åsikter och ställningstaganden. Det kan tjäna till att ge den fråga vi nu diskuterar i dag dess rätta proportioner. Det är en relativt liten fråga. Vi är alla överens om att det finns ett speciellt samhällsintresse som måste tillgodoses när det gäller så tunga enheter som affärsbankerna. Sedan gäller det att finna de praktiska formerna för detta. Det finns inget underlag för det mycket dramatiska anförande som Staffan Burenstam Linder höll från talarstolen i kväll. Hans utläggningar faller på sin egen orimlighet, herr talman. För att belysa det ytterligare kan jag passa på att svara på den fråga som Christer Eirefelt ställde till mig: Vad finns det för exempel på nuvarande styrelseordförande som regeringen inte är tillfreds med och som man vill säga nej till? Såvitt jag kan förstå har regeringen inga invändningar mot de nuvarande styrelseordförandena. All den dramatik som utspelas från den här talarstolen från oppositionens sida förefaller med den bakgrunden något malplacerad. Däremot finns vissa historiska exempel som belyser det faktum att vid enstaka, mycket speciella tillfällen kan det vara bra att staten har denna möjlighet i sin hand. Vi har nämligen haft en del incidenter som lyckligtvis inte har utvecklat sig fullt ut, men som ändå fanns där. Utan att nämna några namn kan jag säga att det var vissa attacker från en viss person mot Skaraborgsbanken för några år sedan. Det var vissa attacker från en annan person mot Jämtlands Folkbank, också för några år sedan. Dessa personer skulle uppenbart vara olämpliga att sitta i den ansvarsposition som det innebär att vara styrelseordförande och kontrollör över en affärsbank. Så nog finns det behov av denna — som jag skulle vilja kalla den — reservlagstiftning som regeringen föreslår. Herr talman! Bankoch kreditväsendet är på många sätt oljan i det samhällsekonomiska maskineriet — för att nu komma in på varför affärsbankerna är någonting speciellt. Affärsbankernas spelar nämligen en central roll inom bankoch kreditväsendet. Det är inte bara så att affärsbankerna styr stora penningströmmar, utan de har också genom ett nätverk av närstående ägarintressen ett mycket betydande inflytande över den industriella utvecklingen i vårt land. Så har det blivit genom den uppbyggnad vi fått av den svenska industrin och de traditioner vi har på detta område. Denna maktställning för framför allt de större affärsbankerna i vårt land anser jag inte nödvändigtvis behöver vara till någon nackdel. Tvärtom vill jag ge det erkännandet att vi på senare år har sett flera exempel på hur bankerna medverkat i framsynta industriella strukturförändringar och långsiktiga industrisatsningar. Det har också funnits tillfällen när bankerna gått i närkamp med mer kortsiktiga finansintressen på börsen och i andra sammanhang, intressen som velat göra klipp av olika slag. Det är alltså positivt. Men när det gäller penningmakt av den storleksordning som affärsbankerna representerar, både direkt och indirekt, är det ändå riktigt att de demokratiskt valda samhällsorganen har ett mått av inflytande. Dessutom är Sverige inte större än att samhällsoch bankintressena bör kunna samarbeta på ett förtroendefullt sätt. Jag blir litet bedrövad när man i alla sammanhang kommer dragandes med den här liberala filosofin, där man alltid vill sära ut varje intresse för sig. Sverige är ett litet land. Vi har en besvärlig uppgift att hävda våra ekonomiska intressen i relation till stora ekonomiska makter och stora multinationella företag. Samhället och företagsamheten eller — om Staffan Burenstam Linder föredrar det — staten och företagsamheten bör i detta lilla land samverka till hela samhällets fördel. Vi har som ett litet land betydande nackdelar. Skall vi slåss på olika fronter, får vi sannolikt ut ett sämre gemensamt resultat än om vi kan samverka. Det tror jag är grunden för det samspel som regeringen vill få till stånd med affärsbankerna, bl.a. genom detta förslag. Oppositionen har alltså gjort stort väsen av att regeringen skall godkänna valet av affärsbanksordförande. Likaså har man vänt sig mot principuttalandet i propositionen att en affärsbanksordförande skall beakta såväl samhällssom ägarintressena. Jag har förklarat varför samverkan för mig framstår som värdefull i stället för att de olika intressena drar åt var sitt håll. Moderata samlingspartiet och folkpartiet är speciellt intresserade av att dra den här skarpa gränsen, men vi har alltså noterat att centerpartiet delvis har en annan uppfattning; centerpartiet fortsätter att förorda samhällsintresset i form av offentliga styrelserepresentanter. I själva verket är det ju så att den diskussion som nu förs för eller emot samhällsintresset hade vi större anledning att föra i början av 1970-talet när frågan om offentliga styrelserepresentanter kom in i bilden. Jag har sagt det tidigare, och jag understryker det än en gång. Jag anser alltså att man främst från moderata samlingspartiets och folkpartiets sida har velat göra ordförandefrågan till något av en symbolfråga; man vill på något sätt försöka nagla fast socialdemokratin såsom varande anhängare av något slags mygelekonomi. Såvitt jag förstår har reaktionen från de närmast berörda bankintressena varit betydligt lugnare. Och affärsbanksordförandena kan med all säkerhet sova gott om nätterna också fortsättningsvis, även om regeringen formellt skall godkänna valet av dem. Jag vill också erinra om att vi i denna kammare så sent som för en månad sedan avslog ett förslag om att inrätta ett centralt utredningssekretariat till stöd för de offentliga styrelserepresentanterna i bankernas och försäkringsbolagens styrelser. Med detta beslut har riksdagsmajoriteten sagt ifrån att den inte har någon större önskan att gå in och detaljreglera affärsbankernas verksamhet. Det finns därför ingen som helst anledning att ta talet om mygelekonomi och mygelbeslut på allvar. Framför allt bör man se det begränsade reformförslaget som något av en beredskapslag — och som en markering av samhällsintressets legitimitet i dessa sammanhang. Vi vill poängtera att speciellt de stora affärsbankerna ur samhällssynpunkt är något väsentligt mer än ordinära företag.

Det är bara att understryka vad som står om detta i propositionstexten — och som utskottet i sitt betänkande instämmer i. I övrigt, herr talman, skall jag kanske säga några ord om talet från oppositionens sida om att regeringen genom förslaget vill bädda för mygel. Bengt Westerberg, folkpartiledaren, sade i ett inlägg i DN för en tid sedan: Allt kommer att ske bakom lykta dörrar, utan möjlighet till insyn. Burenstam Linder har upprepat samma tema här i kväll. Jag vill hävda att det snarare är motsatsen som kommer att vara förhärskande i framtiden. Det är nu som vi har hemliga kontakter mellan bankstyrelserna och regering, antingen direkt eller också via de offentliga representanterna. Dessa kontakter — exempelvis inför en sådan betydelsefull fråga som utseendet av en ny styrelseordförande i en storbank — kommer inte ut i pressen eller till allmänhetens kännedom. Det är genom den nu föreslagna ändringen i banklagen som dessa frågor lyfts ut från de slutna rummen och träder fram i dagsljuset. Om regeringen i något enstaka fall skulle säga nej till det förslag till val av styrelseordförande som en bankstyrelse har lagt fram, kan jag mycket väl tänka mig att oppositionen kommer att nagelfara detta — in i minsta detalj. Jag är inte säker på att ens konstitutionsutskottet kommer att undgå att drabbas av de undersökningarna. Det nu aktuella förslaget kommer verkligen att öppna möjligheter för en diskussion. Det skulle sannerligen bädda för en stor och inträngande debatt om regeringen inte skulle ställa sig bakom ett visst förslag vid utseendet av styrelseordförande. Något maktmissbruk på det här området, som Staffan Burenstam Linder utmålade det i sitt inledningsanförande, tror jag alltså inte ett ögonblick att vi kommer att behöva befara.

Herr talman! Jag skall avsluta mitt inlägg med att peka på en sak som jag tror också är viktig i sammanhanget. Det är att vi nu med all sannolikhet står inför en betydelsefull ändring i bankverksamheten i vårt land. Jag tänker på att utländska affärsbanker kommer att få tillåtelse att etablera sig här. Inte minst från den synpunkten finns det anledning att välkomna förslaget att regeringen skall godkänna en föreslagen styrelseordförande. Jag tror att detta kommer att uppfattas som en fördel av en majoritet av svenska folket. Jag ber än en gång att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Lennart Pettersson gjorde gällande att jag var överdramatisk. Det här är en sådan liten fråga, sade han. Men sedan återkom han ungefär 30 gånger till det s.k. samhällsintresset. Då undrar jag: Är det en liten fråga att tillgodose de samhällsintressen som Lennart Pettersson talar om? Är det en bagatell han pratar om i namn av det s.k. samhällsintresset? Lennart Pettersson påstod vidare att det hade varit så lugna reaktioner på det socialdemokratiska förslaget om ordförandena i bankstyrelserna. Jag vill peka på att det förekommit en häftig reaktion, och den kom ifrån en f.d. ordförande i en bank. Möjligen kan det intressera Lennart Pettersson, när vi nu talar om den beroendeställning som bankordförandena kommer i, att den som vågat yttra sig förutom, kollektivt, Bankföreningen är en individ i den här kretsen, en f.d. bankdirektör. Det kanske ger en viss inblick i hur systemet kan tänkas komma att fungera. Alla är överens om att man bör ta hänsyn till de s.k. samhällsintressena. Det är ju därför vi har lagregler. Vi har en serie lagregler, men vi vill absolut inte ha ett system där regeringen skall avoch tillsätta bankordförande. Lennart Pettersson antydde att det förekommit incidenter. Ja, uppenbarligen blir slutsatsen att systemet har fungerat som det är nu, och då kan det ju knappast behövas någon ändring i det. Vidare talade Lennart Pettersson mycket om det spektrum av uppfattningar som fanns i de borgerliga partierna. Jag påminner mig den debatt i den här frågan som fördes inom det socialdemokratiska partiet på dess kongress för några år sedan. Där var det uppenbarligen ett stort spektrum av åsikter, och det var inom ett enda parti. I den debatt som nu förts fick Lennart Pettersson nästan slå knut på sig själv för att hitta några verkligt stora skillnader i uppfattningarna när det gäller huvudfrågan, nämligen tillsättandet av ordförandena. Bankstyrelserna är såvitt jag begriper helt ense med de borgerliga i sina uppfattningar. Däremot är uppfattningarna på den socialdemokratiska sidan synnerligen luddiga, trots att det där rör sig om ett parti. Socialdemokraterna var inte bara luddiga i den kongress jag talade om, utan de är det fortfarande. Ni har inte lyckats ange vad de här bankordförandena skall ha för sig. Vilka är de samhällsintressen ni talar om? 30 gånger använde Lennart Pettersson ordet samhällsintresse. Tänk om han i sin replik, herr talman, skulle använda motsvarande tid till att försöka tala om vad det är för någonting! Det klokaste Lennart Pettersson sade var att Sverige är ett litet land. Det blir inte större med det här förslaget, det kan jag försäkra.

Herr talman! Lennart Pettersson vill få det här att framstå som en liten fråga. Han försöker tona ned betydelsen av det förslag som presenterats i proposition 35. Jag kan alls inte hålla med Lennart Pettersson. Om förslaget genomförs, vilket vi vet att socialdemokrater och kommunister nu kommer att samverka till, kommer regeringen därmed att få ett maktvapen i sin hand, som inte på något sätt kan jämföras med det system med offentliga representanter i bankstyrelserna som vi hittills haft. Lennart Pettersson konstaterar att vi nu accepterar systemet med de offentliga styrelserepresentanterna. Ja, det gör vi. Men låt mig betona att vi i en reservation framhåller att en av de främsta orsakerna till att vi accepterar det systemet är att bankerna fullt ut godtar detsamma. Låt mig vidare konstatera att inte heller Lennart Pettersson kunde framföra några sakargument när det gäller de nya förslagen — vederbörande statsråd hade ju inte några som helst sakförslag att komma med i propositionen. Det enda som i det här avseendet sägs i propositionen är följande: Med hänsyn till den roll som affärsbankerna har inom samhällsekonomin anser jag emellertid att samhällets inflytande över styrelsernas sammansättning bör stärkas. Vad Lennart Pettersson har att tillägga är att det här systemet behövs. Det skall fungera som en beredskapslagstiftning. Egentligen är jag litet förvånad över att ni socialdemokrater är så förfärligt rädda för att tala ur skägget. Ni är väldigt rädda för att tala om att ni är socialister. Det är den reella bakgrunden i det här sammanhanget. På era partikongresser och även från LO-håll har man ju rest kravet på en Nr 52 socialisering av affärsbankerna. Det kravet tillgodoser ni således genom att j Torsdagen den ta ett steg mot ökad makt från regeringens sida över bankväsendet. 13 december 1984 Regeringen skall alltså kunna utse en ordförande i en affärsbanks styrelse, och regeringen skall även kunna avsätta en ordförande som man inte tycker Styrelseordförande iaffärsbank Jag är, som sagt, litet förvånad över att ni skäms för att ni är socialister — ni vill ju tydligen inte tala om den saken.
Herr talman! Jag hade hoppats att Lennart Pettersson, som själv är bankstyrelseledamot, skulle kunna råda bot på regeringsförslagets avsaknad av motiv. Jag trodde att i varje fall några av alla de frågetecken som finns skulle kunna rätas ut. Dess värre är det så, att det ansvariga statsrådet — finansministern — inte bara tycks anse att riksdagen inte behöver några förklaringar till eller belägg för de påståenden som görs i propositionen. Dessutom har den debatt som förts alltsedan förslaget presenterades ägt rum utan att några som helst försök gjorts att bemöta frågeställarna eller att räta ut några av de frågetecken som finns. Jag vill dock ha svar på några av de viktigaste frågorna. Därför gör jag ett nytt försök och frågar således Lennart Pettersson: Vad menas med formuleringen att ordförandena skall företräda samhällsintresset? Och hur skall de här formlösa kontakterna gå till? Är det så konstigt att Bengt Westerberg talar om beslut bakom lyckta dörrar? En fråga svarade dock Lennart Pettersson på, nämligen följande: Finns det någon styrelseordförande i dag som inte håller måttet? Lennart Pettersson svarade nej på den frågan. Men vad i fridens namn finns det för skäl att ändra på den här proceduren? Det är möjligt, herr talman, att förslaget i praktiken kommer att framstå som ett ganska harmlöst förslag, helt enkelt därför att det blir svårt för regeringen att säga nej till en styrelses förslag till ordförande. Det är, som sagt, möjligt att det blir så. Kan Lennart Pettersson ge ett enda exempel på hur motiveringen för ett sådant nej skulle kunna se ut? Det skulle vara intressant att få ett besked därvidlag. Med andra ord: Hur skall man kunna veta om en kandidat kommer att beakta samhällets intresse, när ni inte ens kan tala om vad som menas med samhällets intresse?

Herr talman! En fördel med Christer Eirefelt i motsats till Staffan Burenstam Linder är att man i varje fall i viss utsträckning kan föra en meningsfull diskussion med honom. Christer Eirefelt ställer konkreta frågor. Han drar slutsatser på basis av de svar som jag har försökt ge, medan Staffan Burenstam Linder håller på i vanlig ordning. Därför skall jag i första hand fortsätta diskussionen med Christer Eirefelt. Samhällsintresset när det gäller att ta ställning till om en styrelseordförande skall godkännas eller inte innebär helt enkelt att regeringen skall kunna 155 säga nej till en från samhällets synpunkt direkt olämplig person. Att i detalj definiera hur en sådan ser ut är nog väldigt svårt, men det följer av denna formulering och övriga formuleringar i propositionen att dylika fall kommer att bli utomordentligt sällsynta. Det är en liten fråga, en ren undantagsfråga. Diskussionen för eller emot samhällsintresset i affärsbankerna har vi att föra i första hand när vi debatterar de offentliga styrelserepresentanterna, som är direkt tillsatta för att tillvarata samhällsintresset. Om Staffan Burenstam Linder inte vet vad samhällsintresse i detta sammanhang innebär, kan han lämpligen fråga sin kollega, centerpartisten Tage Sundkvist, somien reservation har förklarat att de offentliga styrelserepresentanterna fyller en värdefull funktion när det gäller att bevaka samhällsintresset i affärsbankernas styrelser.

Herr talman! Jag vet inte om Lennart Pettersson har gjort sig besväret att läsa min reservation när det gäller de offentliga styrelserepresentanterna. I varje fall gjorde han sig skyldig till en fullkomlig felcitering. Vad han nu talade om står inte i reservationen.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att redan utgångspunkten för detta förslag är felaktig. Hela tanken måste bygga på att det finns en direkt motsättning mellan det som kallas samhällets intresse och det som ligger i företagets intresse. Men så är det ju inte. Det viktigaste för samhället måste vara att banken sköts på ett riktigt och effektivt sätt och följer de regler som vi politiker har ställt upp. Detta intresse har naturligtvis också banken. För att nå den effekten behövs varken av regeringen godkända styrelseordförande eller offentliga representanter i styrelsen; det må mina meddebatterande bankstyrelseledamöter ursäkta att jag säger.
Herr talman! Till vad Christer Eirefelt just sade skall man lägga att bankerna, särskilt de stora affärsbankerna, direkt eller indirekt kontrollerar mycket stora företag. Hur bankerna sköter den delen av sin verksamhet är givetvis mycket betydelsefullt för samhället, för de många människor som arbetar i dessa företag och för de regioner där dessa företag är verksamma. Det sägs att SE-banksgruppen omfattar företag med över 400 000 anställda. Det är klart att det är ett samhällsintresse att kunna känna en trygghet i att den som väljs till styrelseordförande där har samhällets och sitt företags bästa för ögonen. Nu tror jag inte ett ögonblick att det kommer att hända något särskilt på den punkten. Självfallet inte. Men det står klart att regeringen aldrig kan frånsäga sig sitt ansvar, om det skulle komma en helt olämplig person med helt andra avsikter än dem som ligger i det allmännas intresse när — Nr 52 det gäller dessa frågor.

Herr talman! Innan jag kommenterar proposition 1984/85:35 vill jag gärna helt kort slå fast att ett lands rättsordning kan vara uppbyggd på många olika sätt. De styrandes syn på det förtroende och den rättssäkerhet som de anser skall åvila den enskilde medborgaren och juridiska personer avspeglas ofta i de lagar och förordningar som föreslås av dem som regerar. Vi moderater företräder den linjen, att regering och riksdag skall dra upp de ramar inom vilka medborgarna får handla fritt utan statsmakternas inblandning så länge de utfärdade lagreglerna följs. Organisationer, föreningar osv. utser fritt sina förtroendevalda och sina tjänstemän, men får också självfallet ta det fulla ansvaret för sitt handlande. Om man tror på en marknadsekonomi uppbyggd på fri företagsamhet är detta synsätt en nödvändighet. Förespråkar man å andra sidan en politik som bygger på att staten i varje enskilt fall skall ha det avgörande inflytandet över besluten, såväl stora som små, är det däremot en nödvändighet att tillse att man skaffar sig de regler som behövs för att staten skall kunna ingripa. Samhället får då ta det fulla ansvaret för praktiskt taget alla beslut som fattas, och den enskilde individens motivation och ansvar förvandlas då till en nullitet. Jag kan för min del inte se någon fördel med det sistnämnda systemet. Något som är helt oacceptabelt är ett system där staten vill ha det avgörande inflytandet över besluten, utan att vilja ta ansvar för sina handlingar.

Regeringens proposition om styrelseordförande i affärsbank är ett utmärkt exempel på en sådan politik. Det har, herr talman, länge varit känt att kärnan i det socialdemokratiska partiet länge förordat en socialisering av det svenska bankväsendet, och detta har också påtalats från olika håll i kvällens debatt. Det har egentligen ingenting att göra med hur bankerna fungerar utan det handlar om att makten över kapitalet bör ligga i statens händer. Effektivitet och konkurrens inom näringslivet har knappast varit några honnörsord på de socialdemokratiska partikongresserna. Men rädslan för att det svenska folket inte skall tycka om den jättesocialisering som det skulle innebära om affärsbankerna socialiserades har verkat återhållande på socialdemokratin. Kanske det också här och var bland de mer insiktsfulla funnits en viss rädsla för det 157 faktum att man inte kunnat få fram personer som skall besitta den övernaturliga dådkraften att både vara en socialdemokratisk regering helt till lags och dessutom leda en bank på affärsmässiga villkor. Därför har också socialdemokratin steg för steg försökt att få kontrollen över de svenska affärsbankerna utan att behöva ta något ansvar för verksamhetens bedrivande. Jag vill helt kortfattat erinra om att det 1970 genomfördes en lagstiftning om offentliga ledamöter i affärsbankernas styrelser. Detta skedde i syfte att, som det heter: ”skapa en form för samhällets medverkan i och inflytande över affärsbankernas beslut vad gäller finansieringsverksamhetens allmänna inriktning samt i enskilda kreditfrågor”. Enligt finansministern har denna representation fungerat väl, men någon redovisning av hur finansministern kommit fram till denna slutsats ges inte. Det finns med andra ord inget belägg för påståendet. Vi moderater har deklarerat vår synpunkt i en partimotion, och vi har också i reservation 2 gett uttryck för vad vi anser när det gäller denna fråga. Detta har vi f.ö. gjort tillsammans med folkpartiet. 1976 fick också kommunerna rätt att utse två ledamöter i de styrelser som en bank kan tillsätta för ett avdelningskontor eller för ett lokalkontor. Men detta, herr talman, är inte de enda möjligheterna för samhället att skaffa sig kontroll över bankernas verksamhet. Det viktigaste är beviljandet av s.k. oktroj. Sådan beviljas som bekant om bankrörelse befinns vara nyttig för det allmänna, som det heter. Därtill sker också tillsyn från samhällets sida genom bankinspektionen, riksbanken, konsumentverket, NO och datainspektionen. Så nog finns det, Lennart Pettersson, en stark kontroll över banker och kreditinstitut. Men detta är tydligen inte nog för dem som egentligen vill socialisera bankerna. I propositionen tas nästa steg. Med följande vaga formulering: ”Med hänsyn till den roll som affärsbankerna har inom samhällsekonomin anser jag emellertid att samhällets inflytande över styrelsernas sammansättning bör stärkas.” Kräver regeringen nu också att få godkänna styrelsens val av ordförande i en affärsbank? Det är ju kontentan av resonemanget. Några andra motiv ges inte. Det har inte heller getts så många svar på de frågor som har ställts här i kväll när det gäller den frågan. Det är kanske naturligt. Har man inga starka sakargument blir ordknappheten en bekväm sköld att gå bakom.

Om svaret är att alla gör det — det har Lennart Pettersson viss erfarenhet av, eftersom han råkar sitta i en affärsbankstyrelse — ställer jag också frågan: Vad är skillnaden mellan att vara nyttig för det allmänna, som krävs vid oktroj, och att, som det skrivs i propositionen, beakta ”samhällets intressen” i bankens verksamhet? Jag Nr 52 tycker att man från socialdemokraternas sida är skyldig inte minst de årtock-i famdd 1 A z S Torsdagen den personer som är och i TAG en skall utses til-bapkoöraröranden Laen 13 december 1984 affärsbank ett svar. Eftersom inget försök till en precisering görs i propositio Rn SS vi REN ha NE här i kväll i debatten. Jag konstaterar Deregionala utatt det Är va Bä act É. i vecklingsfondernas Herr talman! Vidare heter det i propositionen att valet ay:on föranden garantigivning, skall ske efter formlösa kontakter mellan banken och regeringen, varför ER. regeringen som regel kan förväntas godkänna den föreslagna styrelseordföranden. Eftersom ingen som helst precisering av innebörden i termen ”verka för samhällets intressen” givits i propositionen, kan detta innebära att samhällets intressen exempelvis blir liktydigt med att man arbetar för en socialistisk politik eller t.o.m. att man vill arbeta för affärsbankernas egen socialisering. Vidare föreslås i propositionen att regeringen får återkalla sitt godkännande, om ordföranden inte längre uppfyller de villkor för godkännande av val som anges, dvs. om samhällets intressen inte beaktas i verksamheter. Så står det skrivet i propositionen. Herr talman! Följsamma, okritiska affärsbanksordföranden är tydligen vad socialdemokraterna vill ha. När nu affärsbankernas ordföranden måste godkännas av en socialistisk regering kan vi ana vad nästa steg blir. Måhända samma regler skall gälla ordföranden i storföretagen. Motivet har vi redan fått. Sedan följer hela skalan: först löntagarfonderna, sedan godkännande av ordföranden i affärsbankerna. Nästa steg är inte långt borta. Steg för steg pågår socialiseringen. De som inte faller i den socialistiska regeringens smak skall kunna avsättas. Jag sade den gång då löntagarfonderna infördes att detta var början till ett tystnadens och likriktningens samhälle. Regeringens proposition 1984/85:35 om styrelseordförande i affärsbank är en bekräftelse härpå. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i det betänkande som vi nu har att behandla.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 12 innehåller ett antal för kammaren ganska välbekanta frågor. Den första fråga som jag har anledning att kommentera gäller utvecklingsfondernas garantigivning. För oss moderater är det ganska självklart att vi motsätter oss en sådan i och med att vi anser 159 att utvecklingsfonderna inte skall ägna sig åt bankverksamhet utan i stället koncentrera sin verksamhet till rådgivningsoch konsultinsatser. Det finns då heller ingen anledning att fastställa några avgifter för garantigivningen för olika former av lån från utvecklingsfonderna. När det gäller investeringsprogrammet inom energiområdet från 1983/84 har vi själva redan tidigare sagt att vi anser att de investeringar på energiområdet som behöver komma till stånd och är lönsamma kommer till stånd utan denna statliga stödoch kreditgivning. Därför finns det enligt vår uppfattning ingen anledning att använda de anslagna medlen även under kommande år. Den tredje punkt som vi har haft en särmening om i betänkandet gäller Göta kanal. Göta kanal har ju övertagits av domänverket. Vi har stort förtroende för domänverket vad avser skötsel av skogar och skogsfastigheter och därmed likartade arbeten. När det gäller att driva kanalverksamhet har vi däremot anledning att förmoda att det finns krafter som kunde kommersialisera Göta kanal på ett väsentligt effektivare sätt.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 5. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning vad gäller reservation 2.